Herr talman! Organisationsförändringar inom statsförvaltningen är och kommer att vara nödvändiga för att vi på bästa sätt skall kunna utnyttja och effektivisera befintliga resurser, såväl personellt som materiellt. Åklagarväsendet utgör härvidlag inget undantag. I justitieutskottets betänkande om åklagarväsendets regionala organisation, liksom i propositionen, föreslås att Kopparbergs och Gävleborgs län skall bilda en region med Gävle som kansliort. Björn Körlof och jag har i en motion, nr 1982/83:2389, förordat att kansliet för denna region skall förläggas till Falun. Det finns enligt vår mening flera saker som talar för en lokalisering av regionkansliet till Falun. I Kopparbergs län finns fem åklagardistrikt, i Gävleborgs län fyra. För Falun talar också det mer centrala läget i regionen. Falun har dessutom sedan den 1 juli 1983 en väl fungerande Eko-rotel. Att Gävle från ekonomiska eller rationella utgångspunkter eller ur lokaliseringssynvinkel skulle vara bättre än Falun som kansliort finns inte dokumenterat, vare sig i propositionen eller i betänkandet. Därför synes det mig något märkligt att utskottet inte beaktat våra synpunkter i motionen. , Eftersom utskottet enhälligt godtagit Gävle som kansliort ser jag ingen möjlighet att här i kammaren få till stånd någon ändring av utskottets ställningstagande. Jag kan endast, herr talman, beklaga att vi inte fått gehör för våra synpunkter i utskottet.

Herr talman! Mot bakgrund av det stora antalet motioner som har väckts med anledning av propositionen om åklagarväsendets regionala organisation finns det tydligen en mycket stor tveksamhet inför förslaget. Såvitt jag förstår har också utskottet haft lång tid på sig för att bli klart med sitt ställningstagande. Genom sammanläggningen av åklagardistrikt får man, enligt förslaget, en bredare bas och större flexibilitet för att bedriva sitt arbete, men jag kan inte finna att man ökar nämnvärt i slagkraft. Genom en organisationsförändring av detta slag kan jag inte finna att man får en bättre organisation. Det råder allmän enighet om att stärka bekämpningen av i första hand den ekonomiska brottsligheten och narkotikabrottsligheten, och det sker bäst, tror jag, om man utgår från den nuvarande organisationen. Det faktamaterial som finns i åklagarutredningen och som har legat till grund för propositionen talar inte för att man får den lämligaste organisationen genom att minska antalet regioner. Organisationen inom andra verksamhetsområden — som åklagarna i det praktiska arbetet och i synnerhet de regionala åklagarna är nära beroende av —- såsom polisen, bl.a. länspolischefen och Eko-grupper, beskattningsväsendet och konkurstillsynen inom exekutionsväsendet, ligger numera fast och har en regional indelning som är byggd på länsindelningen. Att frikoppla frågan om den regionala indelningen av åklagarväsendet från de närliggande verksamhetsområdena synes olämpligt och i hög grad effektivitetshindrande. Till detta kommer också att större enheter i regel kräver mer administrativt arbete, vilket skall utföras av en i stort sett oförändrad personalstyrka. När det sedan gäller själva indelningen i regioner skall Skåne enligt förslaget utgöra en region, med Malmö som kansliort. Det innebär att Skåne blir en stor region, med tio lokala åklagarmyndigheter. När man har stannat för Malmö som kansliort har man gått alltför enkelt till väga. Att Malmö är stort befolkningsmässigt får inte vara avgörande vid lokalisering dit av statlig myndighet. Det finns ju andra synpunkter som man bör väga in när man väljer kansliort. Enligt propositionen är de geografiska avstånden korta och kommunikåtionerna goda i Skåne, vilket gör att myndigheter mycket väl kan placeras i andra delar av landskapet. När man gör sådana här förändringar måste man se till hur det fungerar i dag och i framtiden. Inom samhällssektorn genomför man just nu sektorsvisa förändringar av den regionala förvaltningen. I våras behandlades här riksbanken, i dag är det åklagarväsendet, och man håller också på med en förändring av Samhällsföretag. Vi har märkt att när det gäller regionala förändringar i Skåne väljer man nästan alltid Malmö som centralort. Om detta fortsätter får det naturligtvis mycket allvarliga konsekvenser, genom att det rubbar den regionalpolitiska balansen i landskapet. Jag tror att det upplevs på samma sätt i andra delar av landet, där man går till väga på samma sätt. Jag kan alltså inte acceptera Nr 36 denna utveckling, som naturligvis skapar oro och mycket stora problem i framtiden. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till motion 2390, vilket innebär

Herr talman! När vi nu debatterar åklagarväsendets regionala organisation sägs det bl.a. att det skall ske effektiva förstärkningar på det regionala planet. De regionala åklagarmyndigheterna föreslås få en bredare bas och större flexibilitet för att kunna bemästra de ökade problemen med omfattande, komplicerade och tidskrävande mål. Man vill särskilt komma åt mål om ekonomisk brottslighet. Utskottet menar att den nuvarande organisationen skulle vara sårbar och att det skulle råda brist på flexibilitet. Jag har en känsla av att man skapar nya problem och nya tidskrävande aktiviteter — kanske t.o.m. en inte förutsedd sårbarhet genom de stora avstånd som nu skapas. Som vi framhållit i motion 1982/83:2392 har våra erfarenheter av små myndigheter visat att de som har skötts väl har varit till stor nytta för både allmänhet och samhälle. Korta avstånd från allmänheten till myndigheter är en viktig angelägenhet — en faktor som inte skall underskattas i ett demokratiskt system. Det finns stor risk för att de avstånd som nu skapas i Kopparbergs och Gävleborgs län med Gävle som kansliort medför isolering och svårigheter att bedriva ett effektivt arbete. Långa avstånd medför — såvitt jag kan förstå — mycket restid, vilket knappast kan förbättra effektiviteten. Finns det nu tillräckliga skäl för en sammanslagning av åklagarväsendet på det regionala planet i Kopparbergs och Gävleborgs län — vilket jag ifrågasätter, bl.a. med tanke på de stora avstånden — borde Falun vara den naturliga kansliorten. Jag hoppas verkligen att regeringen tar hänsyn till de praktiska omständigheterna, där avstånden och möjligheterna att placera den nya länsåklagarmyndigheten mitt i en tänkt region får väga tungt. Att placera en myndighet i regionens ytterområden måste vara fel, när möjligheten till en placering mera centralt för hela området finns — vi har i motionen anvisat att det skulle vara till fördel för det framtida arbetet. Herr talman! Jag hoppas att regeringen tar denna hänsyn när de framtida kansliorterna skall läggas fast. Falun bör bli kansliort för åklagarväsendets framtida regionala organisation när det gäller Gävleborgs och Kopparbergs län.

Herr talman! Det är inte ofta som enskilda. motionskrav tillstyrks i utskottet, så att man får anledning att ge utskottet en eloge. Speciellt tillfredsställande känns det när utskottet har tagit hänsyn till vårt förslag att låta Älvsborgs län vara kvar som egen åklagarregion. Jag noterar också att 117 det råder total enighet bland samtliga riksdagsledamöter från norra Älvsborg på denna punkt. Det är inget tvivel om att Älvsborgs län med sina 4 lokala myndigheter och 22 åklagare redan i dag har underlag för 2 länsåklagare och därmed väl fyller kraven för denna nya regionindelning. Herr talman! Jag delar helt utskottets uppfattning att den i propositionen föreslagna Göteborgsregionen hade blivit alldeles för stor och otymplig. Därför kommer jag självfallet att vid voteringen stödja utskottets förslag.

Herr talman! Jag tror att det förtjänar att påpekas att 26 motioner, ofta åberopade i denna debatt, har väckts med anledning av propositionen om länsåklagarväsendet. De allra flesta motionerna, och samtliga från socialdemokratiskt håll, har accepterat propositionen som sådan. Det enda man från olika regioner och länsdelar har motionerat om är lokaliseringsorten. Vi har full förståelse för att man kan ha varierande synpunkter på detta. Jag tror att en del av det som står i det särskilda yttrandet av Björn Körlof förtjänar att läsas upp.

Riksdagen brukar acceptera de lokaliseringsorter som regeringen föreslår. Därför har vi i vårt arbete i utskottet mest lagt effektivitetssynpunkter på det framlagda förslaget. Man bör kanske peka på att sedan åklagarväsendet hade förstatligats fäste riksåklagaren efter endast några år statsmakternas uppmärksamhet på svagheterna i den organisation som hade skapats. Vi är övertygade om att man nu får ett bättre underlag för den regionala verksamheten, och det är alldeles nödvändigt på grund av den ökade måltillströmningen och med hänsyn till att brotten har blivit grövre och allt svårare att utreda. Vihar som sagt granskat förslaget ur effektivitetssynpunkt, och vi har inom majoriteten i utskottet funnit att vi vill tillstyrka förslaget med ett, men ett ganska väsentligt, undantag. Där har vi också lagt vikt vid effektivitetssynpunkten. Vi tycker att den stora svagheten i det framlagda förslaget var att man i en region med över 900 000 invånare, Göteborgsregionen, ville slå ihop Hallands län, Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs län till ett regionalt område. Vi sade oss att det skulle bli ett alltför stort verksamhetsområde både geografiskt och med tanke på arbetsunderlaget. Vi har alltså föreslagit en uppdelning, som vi tror bättre kommer att tillgodose kraven på effektivisering av länsåklagarmyndigheternas arbete.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

Herr talman! Jag måste be Lisa Mattson om ett förtydligande. Jag Onsdagen den uppfattade nämligen hennes inlägg på det sättet att hon ansåg att det inte var — 30) november 1983 några socialdemokrater som hade gått emot regeringens förslag beträffande den regionala indelningen. Men både motion 2382 av Jan Fransson m.fl. Åklagarväsendets socialdemokrater från Skaraborgs län och motion 2390 av Börje Nilsson regionala organisam.fl. socialdemokrater — den motion som Börje Nilsson här har yrkat bifall ton till — går ju ut på att man önskar avslå propositionens förslag i vad gäller ändrad regional indelning. De som tidigare har varit uppe här i talarstolen, Börje Nilsson undantagen, har inte yrkat bifall till sina motioner, men man kan göra konstaterandet att om de vill få sina önskemål tillgodosedda har de bara att rösta på centerreservationerna. Jag kan alltså konstatera att det inte är några talare som har yrkat bifall till sina motioner, förutom Börje Nilsson. Jag utgår från att detta inte kan tolkas på annat sätt än att de vill verka i det tysta och sedan i omröstningen lägga sina röster på centerreservationerna. Det är i så fall ett rakryggat och konsekvent handlande.

Herr talman! Jag reagerar litet när Lisa Mattson talar om formuleringarna i det särskilda yttrandet, om lokaliseringsorter, och hänvisar till den kompetensfördelning hon anser bör råda mellan riksdag och regering i de här fallen. Det måste väl ändå vara så, Lisa Mattson, att om det väcks en motion här i kammaren skall denna motion behandlas lika seriöst som alla andra förslag, och utskottet skall kunna presentera en motivering till att det inte är berett att följa de förslag som förs fram i motionen. Lisa Mattson nämnde också någonting om att utskottet skulle ha lagt effektivitetsskäl till grund för bedömningarna i det här fallet. Jag skulle då vilja fråga Lisa Mattson vad det är som säger att länsåklagarkansliet skulle fungera effektivare i Kalmar än i Karlskrona.
Herr talman! Gunilla André hörde tydligen inte tillräckligt noggrant på vad jag sade.

Inte någon talare, och ytterst få av motionärerna, har yrkat avslag på propositionen som sådan, endast när det gäller detaljer. När det gäller Yvonne Sandberg-Fries motion har vi från utskottets sida 119 haft tillfälle att väga den inte bara en gång utan två gånger, eftersom den har varit aktuell i annat sammanhang. Vi har mycket noggrant tagit del av samtliga motioner. Vi har emellertid också funnit att det har varit mycket svårt att nå enighet om olika orter, och då har vi tyckt att det har varit bättre att följa den praxis som utarbetats — den kompetensfördelning mellan regering och riksdag som vi brukar följa — och pröva det hela ur effektivitetssynpunkt.
Herr talman! När Lisa Mattson säger att den socialdemokratiska motionen från Skaraborg gäller en detalj, kan jag hålla med om detta. Skaraborg är ju en detalj i landet som helhet, men för oss som bor och verkar där är det en ganska viktig detalj.
Herr talman! Om jag förstår Lisa Mattson rätt, innebär hennes resonemang, att även om vi i sak har rätt i vår argumentation, kan utskottet icke biträda det förslag som vi har väckt i vår motion. Jag måste verkligen beklaga att det inte finns möjlighet att här i riksdagen påverka i en sådan fråga, som för vår kommun och vårt län faktiskt är ganska viktig. Huruvida Lisa Mattsons inlägg skall tolkas så, att utskottet väntar sig att regeringen skall göra en förnyad bedömning av vilka orter som är lämpliga i det här sammanhanget, har jag inte riktigt klart för mig. Det vore naturligtvis mycket angenämt om så vore fallet.
Herr talman! Gunilla André kan vara övertygad om att jag som gammal skaraborgsbo inte anser att synpunkter från Skaraborg är oväsentliga. Men jag menade att Skaraborg trots allt är en detalj i mönstret. Vi har sett frågan ur en mer övergripande synvinkel. Till Yvonne Sandberg-Fries: När utskottet har accepterat propositionens förslag har vi också efter prövning accepterat att det blir Kalmar och inte Karlskrona.

Herr talman! Med tillfredsställelse kan vi motionärer bakom motion 2388, som berör Älvsborgs län, konstatera att utskottet gått emot regeringens ursprungliga förslag. Vi yrkade avslag på propositionen, med motiveringen att den föreslagna storregionen skulle bli alltför omfattande både befolkningsmässigt och till ytan. Utskottet konstaterade samma sak. Rune Johansson sade tidigare här att man inom länsdelen är ganska överens om vår motion. Det är tillfredsställande att man ibland kan få igenom en motion. Vi ansåg det i alla fall helt onödigt att skapa en sådan region, som dessutom skulle bidra till en minskning av effektiviteten. Jag tror att samtliga motionärer pekade på detta med effektiviteten. Genom den här storregionen skulle kontakterna mellan länsåklagaren och myndigheterna i länet försvåras. Förslaget om Älvsborgs län kanske var litet extremt, därför att det skulle ha blivit allra störst som region. Förmodligen tyckte utskottsmajoriteten också så, även om man nu inte vill erkänna det. Lyckligtvis genomförs inte det ursprungliga förslaget, utan utskottet har annan syn än vad regeringen har. Herr talman! Jag tackar utskottet för detta initiativ.

Herr talman! Om reservation 2 skulle vinna, skulle det inte innebära någon förändring. Så det har ingen betydelse, Rune Johansson.
Herr talman! Om reservation har någon betydelse eller ej får väl reservanterna avgöra. Låt mig bara citera de tre sista raderna i reservation 1: ”Utskottets ställningstagande innebär att något särskilt uttalande inte påkallas med anledning av de motionsyrkanden som går ut på andra regionindelningar eller andra kansliorter än vad regeringen föreslagit.”
Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad Gunilla André sade, nämligen att nu sveper en centraliseringsvåg över landet. Den fråga som vi nu diskuterar är en av de många som kommer in i bilden i det avseendet. Jag vill erinra om att när utredningen på sin tid lade fram sitt förslag om en förändrad åklagarorganisation, bildades enligt förslaget en region av Västmanland och Dalarna i Kopparbergs län. I propositionen föreslås en annan indelning, som i en senare bedömning tydligen ansetts innebära en bättre planering. Det är ju ändå så, att Kopparbergs län till den geografiska strukturen har varit — och kommer att förbli — de stora avståndens län. Det finns nu två länsåklagare och fem lokala myndigheter med 15 åklagare. Det råder inget tvivel om att det förslag som nu föreligger innebär en betydligt försämrad serviceoch kontaktorganisation. Därutöver vill jag framhålla att det första förslaget rönte stort motstånd från länets. samtliga myndigheter med länsstyrelsen i spetsen. Likadant har det blivit med de senare förslagen. Det betyder att den här reformen genomförs mot en opinion i Kopparbergs län som är mycket starkt kritisk till den förändring som nu föreslås. Vi menar att Kopparbergs län också i fortsättningen borde vara en region — och det är det som föreslås i den motion som vi har väckt från centerhåll i detta ärende. När det nu föreslås en region med Gävle som huvudort, så medför det självfallet ytterligare en förändring av den bild som jag här tidigare har försökt redovisa. När mina länskolleger Margareta Gard och Ove Karlsson här pläderar för Falun som huvudort, så har de ju redan därmed låtit tåget gå ifrån sig — i och med att de går med på att det skall bli en storregion. Ove Karlsson var för sin del kritisk, men han ställde ändå inte något yrkande. Det anförande som hölls här innebär, Ove Karlsson, ett självklart biträdande av reservation nr 1. Det kan annars bli så, att även i den här frågan går tåget ifrån Ove Karlsson. Det har det bokstavligen gjort i en annan fråga som hade direkt med tåg att göra — på Västerdalsbanan. Det går inte, Ove Karlsson, att här i riksdagen gå med på en centralisering och sedan åka hem till länet och säga att man är emot en centralisering. Det håller inte. Jag vill gärna, herr talman, säga att det är viktigt att vi har klart för oss vilka beslut som i princip fattas här och hur de kommer att tillämpas och utfalla i den praktiska verklighet som de ändå skall fungera i. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag vill bara kort säga till Karl Boo, att jag förordar Falun som kansliort för den nya organisationen. Med detta har jag inte tänkt ta upp någon tågdebatt i den här frågan.
Herr talman! Jag ville bara erinra Ove Karlsson om att det inte går att tala med två tungor — en i riksdagen och en hemma ilänet. Det här blir i så fall den andra frågan på mycket kort tid där sådant förekommer. Det var alltså det, herr talman, som jag ville klarlägga här i kammaren, så att vi kan ha en ren debatt tills vi kommer hem i länet.

Herr talman! Detta är ett begravningstal, så ingen behöver höra på! Folkpartiet är inte representerat i lagutskottet, och jag vill därför ta till orda bara ett ögonblick för att kommentera behandlingen av vår partimotion om data, nr 513. Den handlar i den punkt som här är i fråga om hur svårt det är att i elektronisk penningöverföring veta om en handling som motsvarar en check, växel eller annat värdepapper verkligen är signerad av den som har rätt att signera handlingen. Vi motionärer har krävt en utredning om detta. Utskottet avstyrker inte precis hundraprocentigt motionen men anser att den inte kräver någon åtgärd, därför att vissa praktiska problem som ligger nära det som behandlas i motionen håller på att utredas på internationell nivå. Jag vill till detta bara säga att jag inte tror att det ärade lagutskottet riktigt har förstått hela problemet. Om jag undertecknar en check med min namnteckning, så är den värd summan som står på checken — förutsatt att jag har summan på mitt konto. Om jag i stället tar fram en stämpel med min namnteckning eller ritar en krumelur vilken som helst på checken, så är den inget värd alls. På samma sätt är det naturligtvis om någon annan undertecknar checken. Skillnaden är lätt att se. Men det är mycket svårt att upptäcka och kontrollera detta, om summan i stället överförs elektroniskt. Därför är det ingalunda särskilt svårt för en dataoperatör, som inte ens behöver vara särskilt avancerad i sin teknik, att bryta sig in på en datalinje till en bank och förvirra dess elektroniska utbetalningssystem, så att pengarna kommer in på hans eget konto. År 1980 var det en hittills okänd person som lyckades lura Morgen Guaranty Bank i New York att acceptera ett falskt telex som beordrade banken att skicka 21 miljoner dollar till en annan bank. Boven i det här dramat lyckades aldrig få ut pengarna, därför att han skickade dem från bank till bank ett slag, och till slut var det någon som anade oråd. Men det finns andra som har varit duktigare. Mörkertalet när det gäller databrott anses som bekant vara uppåt 90 96, så de flesta av dessa brott får vi aldrig höra talas om. En säker teknik för att identifiera utställaren av en värdehandling via datanät finns ännu inte, men arbete är på gång, och en vacker dag kanske det lyckas. Jag anser fortfarande att de i Sverige som ägnar sig åt frågan om vår ekonomiska brottslighet och vår sårbarhet borde se närmare på detta. Jag accepterar utskottets skrivning för denna gång, även om den utredning om mångfaldigade checkar som omnämns i betänkandet egentligen inte kommer till pudelns kärna. Men jag lovar, herr talman, att återkomma. Databovarna återkommer också. Det kan vi alla lita på.

Herr talman! Eftersom Kerstin Anér inte ställde något yrkande vill jag bara säga att det var en intressant motion och att det var intressant att få den vidareutvecklad här i kammaren; allt det som sades här framgår icke av motionen. Jag är glad över att Kerstin Anér ändå är nöjd med utskottets hemställan, och jag yrkar bifall till den.

Herr talman! Jag har inget yrkande när det gäller detta betänkande utan vill bara göra några kommentarer. Vi har från vårt parti under många år tagit upp frågan om sjunkvirket i landets vattendrag. Det handlar om många miljoner stockar som finns på älvoch sjöbottnar och som kunde tas till vara. Om så skedde skulle det betyda en hel del arbetstillfällen, råvarutillskott till industrin och en bättre vattenmiljö. Det finns alltså, enligt vad vi kan se, bara fördelar att vinna på att något händer på detta område. Det här motionskravet har beretts i två utskott, eftersom det enligt vår mening behövs både en lagreglering och en organiserad verksamhet för bärgning av detta virke. Det senare får jag anledning att återkomma till när betänkandet från jordbruksutskottet skall behandlas. Vi har i vår motion föreslagit en lagregel som skulle innebära att detta virke skulle anses ha övergått i statlig ägo. Nu har fyndlagstiftningsutredningen Nr 36 föreslagit en ändring i lagen om allmän flottled så att det skulle stå var och en Onsdagen den fritt att ta upp sådant virke. 30 november 1983 Det betyder att vårt motionskrav inte till 100 96 har tillmötesgåtts, men att en rättslig reglering nu kan ske, och det är vi mycket tillfredsställda med. Vi Trafiksäkerhet och har under alla de år som vi motionerat i frågan ansett det mycket angeläget att trafikföreskrifter något händer på detta område, och det framgår av betänkandet att även utskottet har den uppfattningen. Man kan väl undra varför det skulle behöva ta så lång tid att få den här frågan löst och om inte detta skulle ha kunnat ske snabbare, men vi får väl stödja oss på det gamla ordspråket ”bättre sent än aldrig”.

Herr talman! När riksdagen i fjol hade att behandla en trafiksäkerhetspolitisk proposition som mittenregeringen hade framlagt uttalade riksdagen bl.a. att målsättningen för det framtida trafiksäkerhetsarbetet skall vara att få ned antalet dödade och skadade i trafiken. Det är en stor uppgift, mycket stor. Alla känner till de tragedier som följer i spåren av trafikolyckorna, vilka dess värre har ökat i antal under senare tid. Det är naturligtvis flera komponenter som samverkar när det gäller att få tillstånd en ökad trafiksäkerhet — vägarna och deras beskaffenhet, fordonens beskaffenhet och sist men inte minst föraren och dennes ansvar samt skicklighet. Man talar ofta om utbildning och information, och det är naturligtvis viktiga delar i detta sammanhang. Vi har också som en följd av propositionen 125 i fjol lagt över en hel del av informationsverksamheten i trafiksäkerhetsfrågor på NTF, en i Folkrörelsesverige väl förankrad organisation. Antalet offer i motorcykelolyckor har ökat dramatiskt under senare tid. I år har hittills 70 motorcyklister omkommit, vilket nästan är en fördubbling jämfört med förra året. Av dessa 70 var nästan samtliga förare av tunga motorcyklar. För att motverka en utveckling i denna ödesdigra riktning — och den utvecklingen har varit påtaglig inte bara i år utan under de senaste åren — föreslog mittenregeringen våren 1982 att innehavare av körkort för lätt motorcykel skulle genomgå praktisk vidareutbildning som avslutades med särskilt förarprov för att de skulle få köra med tung motorcykel. Som de flesta känner till efter den debatt som förevarit får den som klarat körkort för lätt motorcykel vid 16 års ålder automatiskt flytta över till en hur tung motorcykel som helst vid 18 års ålder. Vederbörande behöver inte på minsta sätt redovisa om han eller hon är i stånd att föra en så tung och stor maskin. Vårt förslag avslogs emellertid i fjol av en riksdagsmajoritet bestående av moderater och socialdemokrater. Jag hade ett intryck av att man var medveten om utvecklingen men att man ändå ville fälla förslaget i propositionen på den punkten. I debatten sades det t.o.m. att regeringen i propositionen hade lagt fram förslag om körkort och annat krångel. Jag har faktiskt litet svårt att förstå det resonemanget. I vår trafikpolitiska motion i januari i år upprepade vi vårt krav. Jag hade förhoppningar om, med hänsyn till den utveckling som har varit, att en riksdagsmajoritet ville ta tag i dessa för trafiksäkerheten så viktiga frågor. Men även nu i höst avvisar samma riksdagsmajoritet förslaget i vår motion. Det är således identiskt med förslaget i propositionen i fjol, nämligen att den som fyllt 18 år skall genomgå ett förarprov för att kunna gå över från lätt till tung motorcykel. Utskottsmajoriteten talar fortfarande om att det behövs information och utbildning, och det är bra. Ingen motsäger det. Men det gäller ju att nå alla motorcykelförare, och tydligen når man inte alla tillräckligt kraftfullt med enbart information och utbildning. Det måste till något slag av avslutning på detta i form av körkortsprov eller förarbevis... Det handlar ju inte enbart om motorcyklisterna själva utan i stor utsträckning också om alla medtrafikanter på vägarna. De har också rätt att känna största möjliga säkerhet. Och vi har inget bättre instrument att öka säkerheten än utbildning. Men det vore som sagt önskvärt att den avslutades med ett körkortsprov som ett bevis på körskicklighet. Med hänsyn till de rapporter som har kommit under de senaste dagarna har kommunikationsdepartementet för avsikt att samla olika berörda intressenter. Så har också skett. Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning. Jag hoppas att det ger ett ordentligt resultat. Det är bra att kommunikationsdepartementet nu är berett att ta tag i detta ärende igen. Snabbast skulle man nå resultat, om en majoritet här i riksdagen i dag stödde den reservation som vi har fogat till detta betänkande. Vi föreslår att man redan nu skall ta det steg som man säkerligen kommer att få ta. Jag förstår inte den tvekan som majoriteten här visar. Vad väntar man ytterligare på, innan man vill fatta beslut om införande av körkort för tung motorcykel. Det gäller ju att rädda människoliv. Med tanke på olycksfallsstatistikens utveckling under det senaste året och de senaste månaderna förstår jag inte vad som måste till ytterligare för att man skall vidta de åtgärder som jag anser vara helt nödvändiga. Jag hoppas innerligt att det inte är fråga om några prestigehänsyn med tanke på att denna fråga har ventilerats tidigare. Jag yrkar bifall till den reservation som vi har fogat till detta betänkande.

Herr talman! Av de 23 punkter som riksdagen nu har att ta ställning till i samband med behandlingen av trafikutskottets betänkande nr 1 är det bara en enda som har blivit föremål för omröstning i utskottet. För den som hastigt tar del av utskottsbetänkandet kan det synas som om utskottet har ägnat sig åt s.k. motionsslakt. Men jag vill gärna framhålla att alla de motioner och förslag som har behandlats i detta trafiksäkerhetsbetänkande har blivit föremål för mycket noggrann behandling i utskottet. I 14 punkter har visserligen förslagen blivit avstyrkta utan reservationer och i 7 punkter har de lämnats utan åtgärd. Bara en enda punkt har lett till tillkännagivande. Trafiksäkerhetsarbetet är mycket uppmärksammat av riksdagens ledamöter och har också blivit föremål för ett stort antal motioner, som berör det mesta från gångtrafikanter till bussar och från reflexer till väggupp. I motion nr 1942 har jag föreslagit att en obligatorisk mopedförarutbildning skall införas. Den enda formella bestämmelse som nu finns för att man skall få framföra moped är att föraren har fyllt 15 år. Flera organisationer har påtalat att detta är en brist, och denna utbildning är naturligtvis fortfarande lika angelägen. Utskottet konstaterar emellertid att regeringen har uppdragit åt trafiksäkerhetsverket att i samverkan med skolöverstyrelsen, Svenska kommunförbundet, trafikskolornas organisationer och berörda frivilligorganisationer klarlägga lämpliga former for mopedförarutbildning. Sedan man har inhämtat denna uppgift skriver utskottet att man f. n. inte kan förorda någon obligatorisk utbildning för mopedförare. Jag har i utskottet nöjt mig med denna skrivning men vill gärna här i kammaren understryka vikten av att arbetet för en mopedförarutbildning inte får avstanna. Det ankommer nu på trafiksäkerhetsverket att fullgöra sitt uppdrag. I en annan motion, nr 1943, har jag tillsammans med Hugo Bergdahl tagit upp frågan om mopedskyltar. Riksdagen beslöt våren 1982, på förslag av mittenregeringen, att en allmän mopedregistrering skulle ske. Vi har i motionen särskilt betonat vikten av att undvika byråkrati och stora extra kostnader i samband med denna registrering, vilket också förutsattes i beslutet. Regeringen uppdrog i juni 1982 åt trafiksäkerhetsverket att överväga vad som erfordras för att genomföra det nämnda riksdagsbeslutet. I uppdraget ingick att utreda bl.a. registreringsskyltarnas utformning samt kostnader och finansiering för genomförandet. Enkla lösningar skulle eftersträvas. Efter vad utskottet erfarit har verket numera redovisat sitt uppdrag. Verkets förslag, som f. n. prövas inom regeringskansliet, innebär bl.a. att en avgift på 55 kr. skall tas ut för registreringsskyltarna och att en årlig registerhållningsavgift skall utgå med 40 kr. Utskottet finner det naturligt att kostnaderna för registrering av mopeder betalas av mopedägarna. Jag har heller inte funnit anledning att motsätta mig en sådan princip, om jag än i någon mån tvivlar på att verket löst uppdraget på det för mopedägarna billigaste sättet. Utskottet har emellertid förutsatt att regeringen ser till, att dess intentioner i fråga om enkla lösningar blir tillgodosedda. Det är min förhoppning att regeringen, om det är möjligt, vidtar de förenklingar som är nödvändiga för att frågan skall få en sådan lösning, att förutsättningarna i fråga om enkelhet och den för mopedägarna billigaste lösningen förverkligas. Herr talman! Det skulle naturligtvis finnas anledning att betona andra för trafiksäkerheten viktiga frågor i denna debatt, men jag skall med tanke på kammarens arbetssituation avstå från detta och nöjer mig med att, utan att särskilt kommentera frågan, yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Trafiksäkerheten angår oss alla. I vårt land skadas närmare 20 000 människor i trafiken varje år, och ca 700 personer omkommer i trafikolyckor. Förutom att alla trafikolyckor innebär tragedier för de drabbade och deras anhöriga, kostar de samhället stora summor varje år — enligt en uppgift, hämtad ur trafiksäkerhetsutredningen, ca 5 miljarder per år. I dessa sparsamhetens tider är det ytterligare ett skäl att ägna stort utrymme åt trafiksäkerhetsfrågornas samhällsekonomiska betydelse. Inom ramen för det nordiska trafiksäkerhetsåret och de aktiviteter som ägt rum över hela landet i år har också allt fler människor börjat intressera sig för frågor som berör trafiksäkerheten. Ett exempel på detta är de aktiviteter som anordnas i folkparkerna på omkring 25 orter. Dessa trafikdagar lockade ca 100 000 besökande. Inom folkparkerna diskuteras nu en uppföljning av årets trafiksäkerhetsdagar, och det är min förhoppning att den skall bli av. Visserligen är 100 000 besökande en stor siffra, men med tanke på den ökning av antalet trafikolyckor som skett under året är det angeläget att alla krafter hjälps åt att informera om riskerna i trafiken och om hur man kan undvika olyckor. Till de mest positiva erfarenheterna av trafiksäkerhetsåret hör att myndigheter och organisationer som deltagit i de olika aktiviteterna nu har lärt sig att samarbeta på ett betydligt bättre sätt än tidigare, såväl lokalt som regionalt. Det är en erfarenhet som är viktig att bygga vidare på. Till det negativa hör naturligtvis att vi, sedan vi i riksdagen senast debatterade trafiksäkerhetsfrågorna, har kunnat notera en ökning av antalet olyckor, främst bland cyklister och motorcyklister. Under de första nio månaderna i år har antalet dödade i trafiken ökat med 28 personer jämfört med föregående år. Dock har antalet motorcykelåkande och cyklister ökat i antal under senare år, och detta kan ge utslag i olycksstatistiken. Men självfallet får detta faktum inte bli något argument för att statsmakterna bara skall avvakta utvecklingens gång i förhoppningen att den f. n. negativa trenden automatiskt skall vändas till det bättre. Vi har ju här i riksdagen slagit fast att antalet dödade och skadade i trafiken fortlöpande skall minska. Mot bakgrund av det ökade antalet olyckor bland motorcyklisterna är det kanske förståeligt att ledamöter i den lagstiftande församlingen vill gå snabbt fram med nya lagar och förordningar såsom nya körkortsklasser för motorcykel, ändrade åldersgränser och andra restriktioner, för att därigenom försöka pressa tillbaka den negativa olyckstrenden i denna trafikantgrupp. Men det är inte alls säkert att så blir fallet. I stället löper man en stor risk att skapa en förbudsdjungel av regler och förordningar på trafikområdet, som kommer att bli svåröverskådlig och bland människorna upplevas som krånglig och byråkratisk, utan att man därigenom uppnår den effekt som eftersträvas, dvs. en ökad trafiksäkerhet. Vi behöver helt enkelt ökade kunskaper för att med kraft kunna angripa problemet med det ökade antalet motorcykelolyckor. Det är därför oerhört viktigt att noga diskutera igenom nya förslag till åtgärder med de organisationer och myndigheter som verkar på trafiksäkerhetsområdet innan man tillgriper lagstiftning eller skapar nya regler, så att reglerna också får en verklig effekt i trafiksäkerhetsarbetet. En öppen dialog med t.ex. SMC och andra motorcykelorganisationer ger oss värdefulla synpunkter på trafiksäkerhetsfrågorna. SMC har som sin främsta målsättning slagit fast att trafiksäkerheten skall sättas främst i organisationens arbete. Och mot bakgrund av att den organisationen har ca 35 000 motorcyklister som medlemmar kan den säkerligen bidra med värdefulla erfarenheter om hur mc-olyckorna skall kunna begränsas. Genom att motororganisationerna och myndigheterna gemensamt får noggrant överväga förslag skapas en god grund till förbättringar, vilket i sin tur ger bättre effekt i form av en ökad trafiksäkerhet. Nyligen har kommunikationsdepartementet startat överläggningar mellan parterna kring frågor som berör förarutbildning, förarprov och fortbildning av mce-förare, men även frågor om skyddsklädsel m.m. I det fortsatta arbetet, som sker i mindre arbetsgrupper, kommer bl.a. behörighetskraven att prövas och riktlinjer att tas fram för hur fortbildningen skall organiseras och genomföras. Detta skall ske under vintern. För att snabbt få i gång fortbildningen och extra informationsinsatser har kommunikationsministern lovat att ta upp frågan i den kommande budgetpropositionen. Det pågår alltså ett brett upplagt arbete för att minska olyckorna bland de främst drabbade trafikantgrupperna. I det utskottsbetänkande vi nu behandlar har det rått stor enighet vid motionsbehandlingen. Endast en reservation har lämnats, och det har skett med anledning av en centermotion som bl.a. kräver särskilt förarprov för behörighet att framföra tung motorcykel. Med andra ord: Reservanterna vill införa ett nytt körkort för att man skall få köra tung motorcykel. Utskottsmajoriteten vill inte gå lika drastiskt fram, utan avvaktar resultatet av de överläggningar som startas av kommunikationsministern mellan berörda intresseorganisationer och myndigheter. Vi förutsätter att man skall finna praktiska lösningar på bl.a. utbildningsfrågorna. Vi vet också att man i dessa arbetsgrupper diskuterar behörighetsfrågorna, och det är bl.a. dessa frågor som reservanterna anser det viktigt att diskutera. Samtidigt markerar utskottsmajoriteten i sin skrivning att om inte förbättringar sker genom dessa åtgärder, måste ytterligare åtgärder vidtas. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå reservanternas inställning. De organisationer och myndigheter som deltar i de nämnda överläggningarna besitter ju ett stort kunnande. Det är därför angeläget att vänta på resultatet av överläggningarna innan vi eventuellt tillgriper nya restriktioner eller speciella körkort för tung motorcykel. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Först vill jag gärna säga att jag har den största respekt för motorcykelorganisationernas arbete. Jag har också sagt att utbildningen med fördel kan ske i samarbete med eller under överinseende av dessa organisationer — den kan också arrangeras av dem. På den punkten är det inga meningsskiljaktigheter. Nästan exakt detsamma som Sten-Ove Sundström nu anförde sades för ett och ett halvt år sedan, när vi i fjol våras diskuterade propositionen. Enda skillnaden är att man nu hänvisar till att det i kommunikationsdepartementet görs vissa överväganden efter det att departementet har haft dessa kontakter. Annars är det exakt samma besked: vi skall vänta och se vad som kommer att hända. Det hjälper alltså inte att antalet döda i motorcykeltrafiken på ett år i det närmaste har fördubblats. När inte det argumentet biter förstår jag inte, herr talman, vilka argument som måste till för att man skall ta steget från mer allmänt resonemang till handling. Att i detta sammanhang tala om krångel och byråkrati är att resonera konstigt. Jag skall inte säga att det är cyniskt, men det är på gränsen. Vad det här handlar om är att på allmänna vägar få regler som skall stärka trafiksäkerheten, till gagn för många, framför allt yngre människor, som det här ofta är fråga om, men också för andra som trafikerar vägarna.

Herr talman! Även om vi under de senaste åren har märkt ett starkt ökat intresse för motorcykelåkning, är det egentligen inte förrän under det allra senaste året som vi har fått denna mycket beklagliga olycksutveckling. Det är naturligtvis mycket lätt att tala om praktisk utbildning och att man skall ta körkort i anslutning till en sådan, men vi vet att det har funnits vissa problem med att klara av en riktig utbildning i körskolorna. Organisationerna och myndigheterna har inte alltid varit överens om vilka grepp som måste tas för att man skall kunna få till stånd en effektiv utbildning. Det är t.ex. dessa saker som skall diskuteras i de överläggningar som nu sker med bl.a. MC-förarnas organisationer och myndigheterna. Mig veterligt är det första gången som man har tagit ett ordentligt initiativ på detta område. Målsättningen är också att man relativt snabbt skall komma till skott i olika frågor. Problemet är alltså inte så lätt som Claes Elmstedt här försöker göra gällande. Det är mycket viktigt att man noga överväger de åtgärder som skall sättas in för framtiden för att på så sätt få till stånd rätt åtgärder. Det är angeläget att de åtgärder som man kommer överens om verkligen ger effekt i form av ökad trafiksäkerhet.

Herr talman! Jag skall inte i onödan förlänga denna diskussion. Jag vill bara ställa en fråga till Sten-Ove Sundström: Hur mycket skall antalet olyckor öka för att man, enligt Sten-Ove Sundströms mening, skall vara framme vid den nivå i olycksstatistiken då man bör ta ett sådant här rejält grepp för att pressa ned antalet olyckor?
Herr talman! Man har från kommunikationsdepartementets sida verkligen tagit ett nytt grepp genom att man har samlat de berörda intressena. Om Claes Elmstedt verkligen står för det som han alldeles nyss sade från talarstolen, nämligen att han har respekt för organisationernas arbete, bör han också vara beredd att avvakta de resultat som man i dessa överläggningar kommer fram till. Överläggningarna är viktiga för att vi skall få till stånd riktiga åtgärder, som kan ge effekt i form av ökad trafiksäkerhet.

Herr talman! Behandlingen av min motion 1982/83:1424 i trafikutskottets betänkande nr 1 ger anledning till vissa reflexioner rörande prioriteringsordningens utarbetande och fastläggande. Först vill jag till trafikutskottet framföra min uppskattning av att min motion blivit föremål för utskottets grundliga och allsidiga bedömning. Utskottet finner att motionen behandlar frågor som är ”av mycket stor betydelse för trafiksäkerheten”. Det gäller trafiksäkerhetskrav, som enligt utskottets bestämda mening icke ger utrymme för avkall på skötsamhet i nykterhetshänseende för innehav av körkort. Uppfattningen att nu gällande bestämmelser försvårar kontrollen av exempelvis en körkortssökandes nykterhetsförhållanden delar utskottet med mig som motionär. En uppfattning av samma innebörd uttrycks av företrädare för rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket, då de vid hearings inför utskottet hävdat att ”informationen om körkortssökandes och körkortshavares nykterhetsförhållanden nu är sämre än förr”. Min motion har även blivit föremål för ett socialutskottets yttrande, 1983/84:1 y. Socialutskottet uttalar att man ”har i och för sig stor förståelse för att det från trafiksäkerhetssynpunkt är av vikt att personer som är opålitliga i nykterhetshänseende upptäcks och fråntas rätten att föra körkortspliktigt fordon”. Med uttrycket ”i och för sig” signaleras att någon annan faktor än trafiksäkerheten kan komma in i bilden och ges högre prioritet. Två sådana faktorer pekar socialutskottet på, nämligen dels att ”innehav av körkort ofta uppfattas som mycket betydelsefullt av den enskilde”, dels att ”personer med drogproblem drar sig för att söka hjälp av rädsla för att missbruket skall rapporteras till körkortsmyndigheten”. De sociala aspekterna vägs här mot trafiksäkerheten, och de förra kommer att väga tyngre genom socialutskottets avstyrkande av min motion.

Ett sådant spörsmål är prioriteringsordningen med avseende på å ena sidan sociala hänsyn till enskild individ och å andra sidan säkerhet till liv och lem för de många ute i trafiken. Här står valet ytterst mellan ett liv med missbruksproblem för en individ och inget liv alls för en eller flera andra individer. Det borde inte föreligga särskilda svårigheter att här fastställa prioriteringsordningen.
Herr talman! Under mer än ett årtionde har vi, trots en fortgående ökning av motorfordonsparken, kunnat glädja oss åt ständigt sjunkande olyckstal i trafiken. Bidragande orsaker härtill har varit en rad trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Det har gällt bilbälten, motorcykeloch mopedhjälmar, varselljus, fartgränser m.m. och ett allt effektivare trafiksäkerhetsarbete med starkt frivilligt inslag. Dess värre har vi, herr talman, under den senaste tiden nödgats notera en viss negativ förändring. Det totala antalet skadade i trafiken ökade nämligen från 1981 till 1982. Ökningen hänförde sig dock helt till lindriga personskador. Antalet dödade minskade något mellan 1981 och 1982. Första halvåret 1983 har vi dock noterat en ökning även av dödsolyckorna. Ökningen uppgår till hela 27 96. Man kan emellertid anmärka att en jämförelse mellan första halvåren 1982 och 1983 inte är riktigt rättvisande, eftersom den extremt kalla vintern 1982 ledde till ett ovanligt lågt olyckstal. En jämförelse med ett femårsgenomsnitt ger en mindre dyster bild. Faktum kvarstår dock att vi har en utveckling när det gäller trafikolyckor som kräver ökad uppmärksamhet och vidgade trafiksäkerhetsinsatser. Av den aktuella statistiken framgår att antalet dödade förare och passagerare i personbilar alltjämt minskar. Det är två trafikantgrupper — motorcyklisterna och cyklisterna — som nästan ensamma svarar för olycksfallsökningen. Det finns därför goda skäl att ägna dessa grupper speciell uppmärksamhet, och jag vill hävda att det också görs i trafiksäkerhetssam Nr 36 manhang. Onsdagen den Beträffande motorcyklarna, som redan har varit uppe till diskussion, har — 30 november 1983 antalet ökat påtagligt under senare år. Efter att det har varit ungefär detsamma under hela 1970-talet, knappt 50 000, är det nu uppe i över Trafiksäkerhet och 100 000. trafikföreskrifter Det är tio gånger farligare att köra motorcykel än att köra bil. Vetskapen — m.m. om detta har gjort att frågan om åtgärder för att öka säkerheten vid motorcykelkörning diskuterats i skilda sammanhang. I propositionen hösten 1981 om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m., vilken Claes Elmstedt omnämnde, föreslogs bl.a. förarprov för rätten att från 18 år få köra medeltung motorcykel. Vid 20 års ålder skulle rätten utsträckas — utan särskilt prov — att gälla även de tyngsta motorcyklarna. Riksdagen avvisade den del i propositionsförslaget som gällde ändrade åldersgränser och nya körkortstyper. Sedan vi behandlade denna proposition har utbildningsinsatser gjorts, bl.a. av motorcykelorganisationerna. Den bistra verkligheten är emellertid att olycksbilden har utvecklats betydligt värre än jag tror någon kunnat ana. Mellan 1982 och 1983 steg, vilket har sagts här tidigare, antalet registrerade motorcyklar med 16 96. Men hittills i år har ett sjuttiotal motorcyklister dödats, en ökning med 85 96 i jämförelse med föregående år. En klar förändring är också att det i allt högre grad är förare av tyngre motorcyklar som förolyckas. Av 70 dödade var det inte mindre än 63 som åkte på tunga motorcyklar. Den här alarmerande ökningen av motorcykelolyckorna accentuerar behovet av motåtgärder — inte genom att förbjuda tunga motorcyklar, som en del ansett, utan genom bättre utbildning, både grundutbildning och fortbildning. Kontakter med trafiksäkerhetsverket, rikspolisstyrelsen och NTF visar att man nu breddar sina insatser. Verket utbildar MC-instruktörer, vilka sedan i sina klubbar kan svara för fortbildning. Rikspolisstyrelsen och NTF håller på att ta fram ett lämpligt studiematerial för studiecirklar och självstudier. NTF kommer under 1984 att få informationsmaterial, som riktas till målgruppen MC-förare, och självfallet också till bilister, för att förklara MC-förarnas problem. Eftersom den tunga MC-trafiken numera är det i särklass största problemet, påkallar den speciella åtgärder. De som överväger att gå över från lätt till tung motorcykel måste nås med information om att skillnaderna mellan att föra en lätt motorcykel och att föra en tung motorcykel är så stora att det är nödvändigt att under sakkunnig ledning skaffa sig särskild utbildning för tung motorcykel. Information av detta slag bör vara en angelägen uppgift för frivilligsidan, inte minst för motorcykelorganisationerna. Parentetiskt vill jag framhålla att jag gärna ser att motorcykelbranschen tar sitt ansvar i informationssammanhang, bl.a. genom en mer seriös reklam, där framhävandet av toppfarter och accelerationsresurser inte blir det dominerande inslaget. Jag vill nämna någonting om cyklarna. Det är bara att konstatera att cyklandet har blivit allt populärare och att detta lett till en påtaglig ökning av 133 antalet olyckor. Problemet har ventilerats en hel del i massmedia under sommaren. Extra kol på brasan blev det när en forskare lät förstå att personer över 55 år av säkerhetsskäl borde avstå från cykelåkning. Skulle vi som råkat ha nått en smula mogen ålder följa förståsigpåarnas alla propåer, blir det väl inte så mycket man får göra. Man får väl se förslaget från den här s.k. experten som en varning att vara försiktig i trafiken. Det är en berättigad varning, som gäller för alla cyklister oavsett ålder. Det är förklarligt att cykelåkandet ökar. Cykeln är smidig och miljövänlig. Det finns ingen anledning att sätta käppar i hjulet för våra cyklister. Möjligen skulle jag vilja säga till cyklisterna att sätta en stingpinne på cykeln. Eftersom cykelåkandet ökar är det angeläget att medverka till att det sker i säkrare former. Ett sätt är att separera trafiken genom att bygga särskilda cykelleder. Från statsmakternas sida försöker man genom särskilda investeringsbidrag stimulera kommunerna till fortsatt byggande av cykelleder. För en tid sedan beslöt regeringen om fördelning av 10 milj.kr. för cykelleder och mindre investeringar för kollektivtrafikändamål till de kommuner som inte är egna väghållare. De kommuner som är egna väghållare kan inom ramen för det generella byggnadsbidraget, schablonbidraget, investera i bl.a. cykelleder i den egna kommunen. Schablonbidraget uppgår till 70 milj.kr. för år 1984. En bred information om var farorna finns och hur man skall uppträda i trafiken är av stor betydelse. Merparten av cyklisterna är nämligen vuxna personer och svåra att nå med utbildningsinsatser av annat slag. Även om informationen i första hand riktar sig till cyklisterna, måste också andra trafikantgrupper, främst bilisterna, informeras om hur man umgås i trafiken med cyklister. Herr talman! Låt mig sluta med att säga att vi måste inrikta alla våra ansträngningar på att bryta den trend som vi noterat de senaste två åren när det gäller trafikolycksfallsutvecklingen. Ingen möda får sparas när det gäller att minska riskerna i trafiken. Till Claes Elmstedt vill jag gärna säga att det inte får vara på det sättet att några prestigeskäl hindrar oss att ta ställning till olika förslag. Jag tycker att den överläggning som ägde rum i förra veckan med representanter för motorcykelorganisationer och cykelorganisationer, där man diskuterade de här frågorna, är ett utomordentligt bra led i det aktiva trafiksäkerhetsarbetet. Under dessa båda dagar kunde man konstatera att det fanns både intresse och vilja att vända den nuvarande olyckstrenden på motorcykelområdet och cykelområdet. Diskussionerna gällde förarutbildningen, förarproven och fortbildningen för cyklisterna. Även andra rent tekniska frågor var uppe till behandling. Detta arbete skall nu fortsätta och bedrivas i mindre arbetsgrupper. I dessa grupper kommer behörighetskraven att prövas. Vidare kommer riktlinjer att tas fram för hur fortbildningen skall organiseras och genomföras. Detta kommer att ske under vintern. Det är viktigt att snabbt få i gång fortbildningen, och det är viktigt att vi får resurser för de informationsinsatser som behövs. Som Sten-Ove Sundström sade i sitt anförande har kommunikationsministern aviserat att sådana resurser skall ställas till förfogande. Låt mig säga att om vi vore helt på det klara med att det förslag som lagts fram från centerns sida vore ett universalmedel som ledde till målet — det mål som vi allihop, oavsett om vi är centerpartister eller socialdemokrater, vill nå — att få ner olycksfallsfrekvensen, skulle vi naturligtvis acceptera det. Vi behöver mer kunskaper. Man arbetar vidare med dessa frågor, och det är min förhoppning att man skall finna förslag som leder till ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna och att vi skall kunna vända kurvan nedåt i den fina riktning den hade tidigare, så att vi successivt kan minska olycksfallsriskerna i trafiken.

Herr talman! I det trafikutskottsbetänkande som vi nu diskuterar behandlas tre motioner som jag har lämnat in. Det gäller för det första en motion där jag begär att alla generella hastighetsbegränsningar, som visar mer än 50 km i timmen som högsta tillåtna hastighet — på vägar utanför tätorter — skall, omvandlas till rekommenderade hastigheter och att straff vid överträdelse endast skall utdömas, om det har skett en olyckshändelse i samband med att hastighetsbestämmelserna har överskridits. En likartad motion har jag lämnat under många år och utskottet är som tidigare kallsinnigt, men jag hoppas att motionen — om jag får tillfälle att lämna in den under ett antal år framöver -— till slut skall ge resultat. För sanningen måste väl segra även i det här fallet. Utskottet skriver att det skulle medföra ett ökat antal risktaganden och därmed menliga följder för trafikanterna, utan att utskottet har något som helst bevis för detta. Vi har i varje fall i år ett särskilt yttrande från de moderata ledamöterna, där de har varit så försiktiga att de endast har begärt att trafiksäkerhetsverket skall påminnas om det beslut som riksdagen fattade för fem år sedan. Då anfördes att trafiksäkerhetsverket hade förordat ytterligare undersökningar om rekommenderade farter. De moderata ledamöterna säger att detta borde trafiksäkerhetsverket påminnas om. Inte ens det har de övriga ledamöterna gått med på. Jag tycker det är svagt, men jag återkommer med motionen. För det andra har jag en motion om förbud mot s.k. väggupp. I den menar jagatt detta är ett exempel på att man genom att anlägga väggupp förorsakar större skador än de vinster som kanske görs. Jag tycker att det är orimligt att man skall anlägga väggupp, eftersom de i vissa fall kan leda till allvarliga olyckor. Jag skriver i motionen att det är en betydligt bättre och dessutom ofarlig metod att måla upprepade längsgående streck över vägbanan. Sådana finns på flera ställen i landet, och jag vill rekommendera dem som inte har sett sådana att åka till Uppsalarondellen. Där finns sådana streck i stort antal, och de får mycket stor positiv effekt. De är helt ofarliga och de förorsakar bara en lätt skakning i bilen, men man märker dem. Jag tycker att det är fel att anlägga dyrbara och dessutom farliga trafikhinder i form av gupp, när det finns ofarliga möjligheter. Trafikutskottet säger bara att det förutsätter att kommunerna ser till att guppen anläggs så, att de av de insiktsfulla och normalt uppmärksamma fordonsförarna inte uppfattas som omotiverade eller riskabla. Vilka fordonsförare som ingår i den ena och den andra gruppen har man inte uttalat sig om. Utskottet uttalar sig inte heller om hur man skall få människor att inte uppfatta guppen som omotiverade eller riskabla. Jag kan tala om för kammarens ledamöter att under mina 18 år i riksdagen har jag tidigare bara lämnat en motion som väckt större gensvar från allmänheten i form av brev och telefonsamtal än denna motion. Det är många människor som har hört av sig i den här frågan, och jag har lärt mig väldigt mycket om vad som händer på grund av väggupp när det gäller både lastbilar, motorcyklar, flakmopeder och andra fordon. Människor har talat om vilka problem de har. Det var en person som frågade mig om jag visste hur fort man med motorcykel skall köra över ett väggupp för att inte känna någonting. Han sade att svaret var 110 km. Det säger åtskilligt! Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 625. För det tredje har jag en motion som handlar om de lokala trafikföreskrifterna. Jag påpekar att det i vissa fall är mycket svårt att få reda på de lokala trafikföreskrifterna, eftersom de är så omfattande. Som jag skriver i min motion har enligt uppgifterna en kommun sagts inte ens ha resurser för att mångfaldiga sina trafikföreskrifter. De lär vara i 12, eller om det var 14, pärmar, och man har inte heller möjligheter att kopiera dem. Ändå skall trafikanterna kunna de här föreskrifterna, som man inte ens kan lämna ut. Det hart.o.m. påståtts att det finns kommuner, där man inte har sina föreskrifter samlade någonstans. Om detta säger utskottet: ”Bättre rutiner än f. n. när det gäller att föra trafikliggare och att utfärda parkeringsanmärkningar synes också ägnade att i viss mån tillgodose kraven i motion 1982/83:1437 på lättöverskådliga lokala trafikföreskrifter.” Helt fantastiskt! Sedan säger utskottet: ”Utskottet vill dock erinra om att skiftande trafikförhållanden — — — gör det nödvändigt för kommunerna att tämligen ofta ändra eller komplettera de lokala trafikföreskrifterna. Dessa får därmed i stora kommuner med nödvändighet en så stor omfattning att det skulle bli orimligt dyrt för dem att tillhandahålla samtliga föreskrifter i ständigt aktuella publikationer till ett för den enskilde rimligt pris.” Detta kan jag hålla med om, om man skall ha med alla småsaker som händer från en vecka till en annan. Men de föreskrifter som gäller kontinuerligt, frånsett tillfälliga saker, skulle man rimligen kunna sammanställa. Det måste man kunna göra om man skall kräva att trafikanterna skall kunna dem. Trafikanterna skall åtminstone kunna ta reda på dem. Det är ett minimikrav. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till motion 1437.

Herr talman! Allan Åkerlind har ju i fråga om rekommenderade hastigheter blivit något av en kändis i trafikutskottet. Som han nämnde själv har han återkommit med motioner av ungefär likalydande innehåll år efter år. Det har inte ändrat utskottets inställning till frågan. Allt talar för att olycksfallrisken i trafiken enligt Åkerlinds förslag skulle bli betydligt större än vad den är i dag. Det är en av anledningarna till att utskottet avstyrker motionen. När det gäller vägguppen kan man i korthet säga att de inte utgör någon fara, under förutsättning att man håller den begränsade hastigheten, som i regel är 30 km/tim. Nu tycker Allan Åkerlind att man i stället skulle måla streck i vägbanorna, att det skulle vara ett betydligt skonsammare sätt.

Det skulle bli oerhört svårt att tillhandahålla informationer för allmänheten till ett rimligt pris. Det är det avgörande argumentet för att man inte kan gå fram på det sätt som Allan Åkerlind föreslår. Även om man skulle undanta de mest kortvariga arrangemangen, skulle det ändå bli oerhört svårt att hålla föreskrifterna aktuella på det sätt som Allan Åkerlind vill.

Herr talman! Det skulle kunna sägas mycket om Sten-Ove Sundströms replik. Den gav inte någonting nytt, men den gav rätt mycket när det gällde synen i utskottet på de här frågorna —t.ex. frågan om vägguppen. Sten-Ove Sundström säger att de normalt inte innebär någon risk. Det gör de visst. Jag åker själv varje vecka över ett väggupp här i Stockholm, och kör jag fortare än 20 km/tim. riskerar jag både bilen och min hälsa — den saken är helt klar. Men jag har också lärt mig av de människor som har ringt mig i den här frågan; det har påståtts att kör man en Simca eller en Citroén, då är det annorlunda förhållanden — särskilt när det gäller Citroén. Med dessa bilar lär man kunna köra betydligt fortare över vägguppen utan att känna någonting. Det finns också en annan sak att tänka på i det här sammanhanget. SL i Stockholm lär inte vilja köra sina bussar över sådana här väggupp. Polisen är motståndare till dessa väggupp, enligt vad jag har fått uppgifter om. Varför, Sten-Ove Sundström och trafikutskottet i övrigt, är det helt omöjligt att rekommendera målade streck, som jag har talat om och som finns i stor omfattning bl.a. i Uppsala och även på andra håll? Det är ett mycket bättre alternativ. Det accepterar alla bilister — och alla trafikanter i Övrigt, tror jag. Det förorsakar inga skador och ger samma effekt.

Herr talman! Beträffande trafiksäkerheten kan sägas att det under årens lopp, i riksdagen och på andra ställen, sagts mycket, gjorts en hel del, och att vi har kunnat utläsa goda och förbättrade resultat i trafiksäkerhetens intresse. När det gäller antalet dödade i trafiken har det blivit klart lägre siffror under senare år. Ser vi till den senaste femårsperioden, finner vi att det 1978 var över 700 dödade i trafiken. Sedan sjönk siffran år från år, och under fjolåret, 1982, var det under 500 omkomna i trafiken. I år har det skett ett olyckligt trendbrott. Siffran är på väg uppåt igen, och t.o.m. oktober i år har vi en ca 10-procentig ökning av antalet dödade människor i trafiken. Särskilt allvarligt är det på mce-sidan, något som utskottet särskilt uppmärksammar. Även om det har skett en mycket kraftig ökning av antalet motorcyklister så är andelen som blir offer för trafikolyckor alltför stor för att kunna accepteras. År 1983 har även varit Nordiska trafiksäkerhetsåret, som på nordisk basis har haft ambitionen att främja trafiksäkerheten. Även om trafiksäkerhetsinsatser inte kan direkt relateras till dagsstatistiken, så är det något av ett ödets grymma nyckfullhet att just detta trafiksäkerhetsår medförde ett olyckligt trendbrott när det gäller trafikolyckorna. Det gör inte saken bättre att riksdagen här i våras — något som jag f. ö. då påtalade i debatten — godkände regeringens neddragning av trafiksäkerhetsarbetet ute på vägarna, detta trots att riksdagen samtidigt framhöll det stora värdet av just trafikövervakande insatser. När det gäller att främja trafiksäkerhet så är det ett tålmodigt arbete som krävs. Nordiska trafiksäkerhetsåret lyckades inte medföra den breda satsning och den folkligt förankrade aktivitet som hade varit önskvärd. Detta påstående står sig även efter det exempel som Sundström gav beträffande aktiviteten i folkparkerna. Jag skulle vilja säga att Nordiska trafiksäkerhetsåret inte får ses som en epok utan som en liten enkel episod i en verksamhet där vi bara har börjat. Den utvärdering som nu sker från dem som står ansvariga borde leda till konkreta förslag om hur vi skall gå vidare. Det har här sagts att samarbetet har arbetats upp, och det är naturligtvis positivt. Den enda punkt där utskottet redovisar skilda uppfattningar gäller det särskilda förarprovet för behörighet att föra tung motorcykel. I reservationen sägs att de tunga motorcyklarna på senare år har blivit fler och allt tyngre. Därtill kommer att motorstyrkan har ökat kraftigt, vilket ställer särskilda krav på körskickligheten. Reservanterna säger att när det gäller just den tunga motorcykeln är utbildningen särskilt viktig. Det är ett helt riktigt konstaterande. Men jag skulle vilja poängtera att en vidareutbildning förutsätter en grundutbildning, och därvidlag finns en hel del att önska. Jag tror att det finns ytterligare moment som behöver vara med i en sådan utbildning. Det kan t.ex. vara särskilda bromsövningar, körning i olika former av lätt terräng och övningskörning med passagerare. Man skulle dessutom kunna plocka en hel del från den förnämliga utbildning som t.ex. mc-poliserna genomgår. Därtill kommer att jag tror att det är nödvändigt att lärarna uppträder på motorcykel och inte på fjärravstånd i bakomvarande bil. Självfallet har de frivilliga organisationerna sin stora och värdefulla andel i den kompletterande fortbildningen. Jag tror att det är viktigt att säga att den Nr 36 aktiviteten måste följas upp av ett mera kraftfullt stöd från statsmakternas Onsdagen den sida. Det räcker inte bara med en välvillig attityd, utan det behövs också mer — 30 november 1983 av konkreta insatser och särskilda medel. Aven om vi inte har att ta ställning till just budgetfrågor skulle jag, med tanke på att regeringen som bäst Trafiksäkerhet och bereder sådana frågor, vilja säga att det ekonomiska stödet, som bör ökas, trafikföreskrifter måste ses utifrån det faktum att det finns oerhörda samhällsekonomiska vinster att hämta hem med en ökning av resurserna för trafiksäkerhetsarbetet. Denna utgift för staten är även efter en uppräkning ytterst marginell. Nu har talesmän för utskottet i positiva tongångar talat om värdet av det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Det skall bli intressant att se om de välvilliga omdömen som gavs om t.ex. SMC följs upp av trafikutskottet när vi har att ta ställning till anslagen till de frivilliga organisationerna, något som vi kommer att behandla om några månader. Trafikutskottet hänvisar till att kommunikationsministern har haft överläggningar med organisationerna. Det är bra. Det har försports att detta skall följas upp med en kommande arbetsgrupp. Jag tror att det behövs en dialog mellan alla dem som sysslar med trafiksäkerhetsarbete och statens ansvariga organ. På ett annat område finns det anledning att ”skicka med” en uppfordran. Jag syftar på att dialogen också borde föras mellan de olika forskningsinstanserna. Vi har kvalificerad trafiksäkerhetsforskning på olika högskolor och vid vägoch trafikinstitutet. Därtill pågår arbete både inom polismyndigheterna och trafiksäkerhetsverket. I dag finns det ingen samlad trafiksäkerhetsforskning. Skulle man vilja söka sig till källorna får man gå till en rad olika institutioner, och en samordning vore en nåd att stilla bedja om. Jag tror att det skulle gå att koppla ett informationsflöde också till våra nordiska grannländer, vilket skulle komma att bli till stor glädje. I trafikutskottets inte alltför tjocka betänkande ägnas en betydande del av diskussionen åt nykterhetsprövningen i körkortsärenden. Motion 1424 har tidigare kommenterats här, och jag skall inte upprepa det meningsutbytet. Trafikutskottet gör ett avstamp vid körkortsreformen från 1975/76, där det sägs att nykterhetsförhållandet särskilt måste uppmärksammas när det gäller prövningen av förare och vidare att avkall på skötsamheten i nykterhetshänseende inte får göras. Trafikutskottet ställer upp för att vidhålla denna mening. Men det som kan inge oro är en förment varsamhet som man kan spåra i socialutskottets yttrande, där man talar om försiktighet för att inte relationer i det socialvårdande arbetet skall raseras. Samtidigt som trafikutskottet bekänner sig till uppfattningen att trafiknykterheten är så angelägen att den måste upprätthållas, noterar utskottet att informationen om körkortshavares nykterhetsförhållanden är sämre än tidigare. Man hänvisar till det större avståndet till länsmyndigheten till skillnad från avståndet till den lokala polismyndigheten. Nu säger utskottet att man f. n. inte är beredd att göra någon omprövning, och man slutar sitt resonemang på den här punkten med att återigen säga att man f. n. inte föreslår någon riksdagens särskilda åtgärd. 139 Vill man tolka det positivt är trafikutskottet inte helt nöjt med tingens nuvarande ordning. Jag vill också uppfatta det som att man inte heller är beredd att acceptera ytterligare uttunning och försvagning av den redan klena rapporteringen till körkortsregistret. För egen del hyser jag alltså stor tveksamhet till att följa upp ett utredningsförslag som säger att LOB-rapporteringen till körkortsregistret skulle slopas. Utgångspunkten där har tydligen varit att det har blivit något av en flopp efter det att fylleriet har avkriminaliserats. Jag går inte in i polemik på den punkten, men det är i sådana fall viktigt att den nödvändiga informationen kan hanteras i andra former. Respekt för lagar och förordningar måste ändå upprätthållas. Det är en förutsättning för att tryggheten till liv och lem skall klaras i trafiken. Jag tror alltså att det är allvarligt om vi ger efter för tendenser som uppenbart får allvarliga återverkningar på trafiksäkerheten. Är det stadgat om lämplighetsprövning, att sökanden skall vara känd för ett nyktert levnadssätt, så måste den informationen nå körkortsmyndigheten. Annars blir det enbart döda bokstäver i lagen. Så till sist, herr talman, ett par ord om min motion 1982/83:1949, där jag föreslår att riksdagen skall anmoda regeringen att se till att samma regler kommer att gälla för t.ex. brandmän vid utryckning till brådskande tjänstgöring som nu gäller exempelvis för läkare, veterinärer, barnmorskor och distriktssköterskor. Det har inträffat fall då en brandman mitt i natten på väg till en utryckning råkat ut för böter för fortkörning, detta trots att trafikförhållandena varit sådana att den uppmätta hastigheten kunnat anses helt ofarlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag är medveten om att det måste göras en gränsdragning, och den är kanske inte helt enkel. Men jag tycker att utskottet gör det alltför enkelt för sig då utskottet säger att den gränsdragning som finns i dag är väl avvägd och ändamålsenlig. Jag har ingen anledning att betvivla vare sig veterinärers eller barnmorskors körkompetens eller deras behov avs.k. snabba utryckningar. Men visst framstår det som något märkligt att just den trafikantgrupp som torde kunna anses vara den mest yrkesskickliga beträffande bilkörning inte skulle kunna räknas in bland de yrkeskategorier för vilka det borde göras undantag från vissa trafikbestämmelser. De har förvisso brådskande uppdrag att utföra — det må sedan gälla för dem att släcka bränder eller att nå sin arbetsplats i ambulansbilen. Trafikutskottet har avstyrkt min motion. Men i ett särskilt yttrande har ändå en av utskottets ledamöter tagit allvarligt på frågan genom att tillstå att frågan är av den vikten, att både regeringen och trafiksäkerhetsverket borde överväga den.

Herr talman! Elver Jonsson efterlyste en medverkan från forskarnas sida i diskussionen om motorcykelolyckorna, om jag fattade honom rätt. Låt mig då bara framhålla att i de aktuella överläggningarna kommer att delta företrädare för rikspolisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, vägverket, statens vägoch trafikinstitut, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, skolöverstyrelsen, konsumentverket, Kommunförbundet, organisationer för motorcyklister och cyklister, Riksförbundet Hem och Skola m.fl. Som bekant pågår inom vägoch trafikinstitutet en ganska bred forskning kring bl.a. motorcyklarnas bromsegenskaper. Det finns alltså forskare och forskargrupper representerade i överläggningarna. Vidare vill jag säga, när det gäller Elver Jonssons synpunkter på bestämmelserna för utryckningsfordon, att gränsen naturligtvis är väldigt svår att dra. Men det är faktiskt på det sättet att polisen kan, t.ex. vid svåra olyckor, ställa utryckningsfordon till förfogande som eskort åt bärgningsbilar eller åt andra fordon, eller annan personal som snabbt behöver komma fram till en olycksplats.

Herr talman! Låt mig säga några ord i anledning av motion 1982/83:1424. Trafikutskottet utgår vid behandlingen av motionen från trafiksäkerhetssynpunkter. Man formulerar sig skarpt vad beträffar kravet på skötsamhet i nykterhetshänseende för innehav av körkort. Man menar att motionären har rätt i påståendet att nuvarande ordning beträffande uppgiftsskyldighet till körkortsmyndighet kan innebära att en effektiv kontroll av körkortssökandes nykterhetsförhållanden försvåras. Vid den hearing som utskottet hade med företrädare för rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket verifierades påståendena i motionen. Från rikspolisstyrelsen sade man att ”motionären har rätt”, och trafiksäkerhetsverkets representanter uttryckte samma sak med att säga att ”motionären beskriver verkligheten”. Det är i praktiken mycket svårt för körkortsmyndigheten att klara det krav som socialutskottet i sitt yttrande framhåller som angeläget. Socialutskottet säger nämligen att det är ”angeläget att körkortsmyndigheten får kännedom om de fall då någon på grund av sina nykterhetsförhållanden är klart olämplig att köra bil”. Men det är ju det som är så omöjligt och som beskrivs så målande i motionen. Orsakerna till svårigheterna finns i sekretesslagstiftningen, i möjligheten för en LOB-anhållen att vägra legitimera sig — varvid han inte registreras — och i motvilja från läkare och socialvård att anmäla en patient eller en klient, av behandlingsskäl. Socialutskottet säger också i sitt yttrande att körkort ofta uppfattas som mycket betydelsefullt av den enskilde. Och så säger man: ”Ett alltför långtgående uppgiftslämnande från socialtjänst och läkare till körkortsmyndighet kan därför lätt få den effekten att personer med drogproblem drar sig för att söka hjälp av rädsla för att missbruket skall rapporteras till körkortsmyndigheten.” Jag tror att man kan vända på detta och påstå att risken för förlust av körkortet i stället verkar förhindrande på utvecklingen av ett missbruk. Det är ju inte ett dugg humant att medverka till att en olämplig förare utbildar sig, kostar på sig körkort och kanske bil, för att därefter begå trafiknykterhetsbrott, utgöra en fara för sig själv och sin omgivning, och sedan få körkortet indraget. Det är humanare att förhindra en sådan utveckling, det är humanare mot den som har missbruksproblem och det är humanare mot medtrafikanter.

Slutsatsen borde rimligtvis bli att man av sociala skäl samt av trafiksäkerhetsskäl bör undanröja de hinder som uppenbarligen finns för körkortsmyndigheten att få tillförlitligt underlag för bedömning av körkortslämplighet. Utskottet säger avslutningsvis att motionen f. n. bör lämnas utan någon riksdagens åtgärd men förutsätter att socialberedningen i sitt fortsatta arbete överväger också de spörsmål som aktualiserats i motion nr 1424. Vi hade från moderat håll tänkt avge ett särskilt yttrande med anledning av den här motionen, men eftersom utskottets skrivning är så stark och dessutom förutsätter att frågorna kommer upp på nytt nöjer vi oss med den här markeringen i kammaren.

Herr talman! I motion 1982/83:209 föreslog jag att riksdagen hos regeringen skall begära utredning om möjligheten att förse standardcykel med eldriven hjälpmotor. Anledningen till att jag skrev motionen var bl.a. att det finns en mycket enkel konstruktion, framtagen av en uppfinnare från Trollhättan: några batterier i en vanlig cykelväska, smidig att ta med sig in för laddning, och en liten elmotor med drivrulle som drar mot cykelns bakhjul. För många, främst människor med begränsad fysisk styrka, skulle en cykel med en sådan motor betyda väldigt mycket. Det enda problemet var att trafiksäkerhetsverkets regler inte passade för denna typ av fordon. Det drivpaket som föreslås i motionen är alltså mycket enkelt, mycket lätt och eldrivet med en effekt på 150-200 watt. Då effekten är mycket mindre än i en mopedmotor och inte innebär några större påfrestningar på en cykel, kunde det vara möjligt att godkänna ett sådant drivpaket. Nu menar trafikutskottet att önskemålet i motionen delvis tillgodoses genom att vi får en ny, lättare mopedtyp med mindre krav på utrustning. Jag hoppas att detta är riktigt och att de nya bestämmelserna gör det möjligt att konstruera och få använda så enkla fordon som avsågs i motionen. Om det inte blir så, finns det anledning att återkomma senare i denna fråga. Jag är övertygad om att det finns ett behov av lätta, eldrivna hjälpmotorer för cykel vid sidan om de två mopedtyper som det nya förslaget i första hand avser.
Kammaren övergår nu till att debattera trafikutskottets betänkande 4 om godkännande av överenskommelse mellan staten och Broströms Rederi AB.
Herr talman! Av omsorg om kammarens pressade tidsschema och med tanke på att det här ärendet behandlades i sina väsentliga beståndsdelar i kammaren så sent som för ett år sedan på en dag när, skall jag begränsa mig till att hänvisa till den förträffliga moderata reservationen i trafikutskottets betänkande 4 och yrkar bifall till densamma.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

Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 11 om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden och om godkännande av beslut inom Internationella valutafonden rörande revidering av de generella lånearrangemangen.

Herr talman! I den reservation av Sven Henricsson som är infogad i det betänkande som vi nu behandlar aktualiseras problemet med det statliga stödet till olika rederibolag. Vpk har i olika sammanhang och i tidigare motioner påtalat det olämpliga i att ge stöd och lån i skilda former till privatkapitalet. Vid flera tillfällen har också partiet gått emot förslag om ekonomiska subventioner till den privatägda rederinäringen. Vi anser fortfarande att det är oriktigt att med skattemedel stödja en sådan näring så länge den är i privat ägo. Frågan om stöd till Rederiaktiebolaget Gotland har vid flera tillfällen varit uppe till riksdagsbehandling. Avtalet från 1977 mellan staten och Gotlandsbolaget har bl.a. gett de privata ägarintressena i bolaget garanterade vinster. Även om det nu föreliggande förslaget ter sig förmånligare för staten, så är det fortfarande rederiintressena som tjänar mest på det. Man har exempelvis gjort det möjligt att slopa en klausul i det tidigare avtalet som garanterar en viss årlig utdelning till bolagets aktieägare. Men det har skett till priset av att ett fartyg som f. n. är långtidsutchartrat samt restaurangen, resebyråverksamheten och viss del av finansförvaltningen lagts utanför det avtalsreglerade området. Det betyder att en eventuell vinst på detta område inte räknas av från transportstödet. I praktiken innebär det att ett privatföretag erhåller monopol inom en statsfinansierad verksamhet. Även om vpk är överens med regeringen om att olika former av stöd erfordras för att bibehålla Gotlandstrafiken, har vi den bestämda uppfattningen att det bör ske genom en statlig rederiverksamhet. Ett delägarskap för Gotlands kommun kan exempelvis diskuteras. Härigenom skulle Gotlandstrafikens fortsättning garanteras. Utskottet avstyrker vår motion och kravet på ett förstatligande med motiveringen att ett förstatligande av Gotlandsbolaget skulle medföra en avsevärd ökning av statens kostnader för Gotlandstrafiken. Vi anser att detta argument är helt gripet ur luften. Det förutsätter att Gotlandsbolaget nu går med avsevärda förluster och att det upprätthåller trafiken mest av humanitära skäl. Men vi vet ju att så inte är fallet. Till Olle Östrand, som vid ett förstatligande av Gotlandsbolaget kommer att vara utskottets representant i dess styrelse, vill jag säga att ytterligare argument för kravet på ett förstatligande kan han få från sina partikamrater och särskilt från kollegan Per-Axel Nilsson i Visby. Han förefaller vara något av en expert i frågan om nödvändigheten av ett förstatligande av Gotlandsbolaget. Han har nämligen motionerat därom i riksdagen , och han har tillsammans med den socialdemokratiska gruppen i Gotlands kommun upprepade gånger röstat för liknande motioner. Det förefaller dock som om förutsättningen för att socialdemokraterna skall kunna ställa krav på ett förstatligande är att de antingen har garanterade möjligheter att inte yrka bifall till sina egna motioner eller att de befinner sig i en garanterad och trygg minoritet. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar är ett resultat av de uttalanden ett enigt trafikutskott tidigare gjort om angelägenheten av att det vidtas åtgärder, som innebär rationaliseringar i Gotlandstrafiken för att därmed begränsa transportstödet. Gotlandstrafiken har ju under senare år varit en ständig källa till bekymmer. 1978 utbetalades ett transportstöd till Gotlandstrafiken på 19 milj.kr. Det stödet var 1981 uppe i över 80 milj.kr. Det är också mot den bakgrunden man får se de rationaliseringsåtgärder som transportrådet har initierat och som genomförts utan att man för den skull har tummat på kravet på en tillfredsställande trafikförsörjning. Det är också en av anledningarna till att medelsbehovet för nästa budgetår har kunnat minskas till 62 milj.kr. Utöver kravet på rationaliseringar har också utskottet tidigare funnit det angeläget att avtalet mellan Gotlandsbolaget och staten skulle ses över. Det är resultatet av den översynen som vi nu har att behandla. Huvudprincipen i det nya avtalet är då att staten tar det fulla ekonomiska ansvaret för den s.k. koncessionstrafiken, dvs. den trafik som med stöd av lagen om linjesjöfart på Gotland f. n. upprätthålls av Gotlandsbolaget. I avtalet anges också närmare vad som skall anses vara koncessionstrafikens intäkter och kostnader, vilka skall ligga till grund för transportstödets beräkning. En strävan hos parterna har också denna gång varit att uppnå ett mera affärsmässigt förhållande mellan Gotlandsbolaget och staten i den här koncessionstrafiken. Detta tycker jag är bra. Av detta skäl har bl.a. Drotten, som f. n. är långtidsutchartrad, samt restaurationen, resebyråverksamheten och viss del av finansförvaltningen lagts utanför det avtalsreglerade området. På det här sättet har det också blivit möjligt att bl.a. slopa en mycket diskuterad klausul i det tidigare avtalet, som utöver täckning av kostnaderna även garanterar viss årlig utdelning på aktierna. Med andra ord: Aktieutdelningen har tidigare varit indexreglerad, men den indexregleringen tas nu bort. När man beräknar de kostnader som skall utgöra underlag för transportstödet tillgodoräknas Gotlandsbolaget avskrivningar med en lägre procentsats än vad som är gängse inom rederibranschen. För att täcka den likviditetsbrist som på det här sättet kan uppstå disponerar Gotlandsbolaget f. n. en statlig lånegaranti för fartygsfinansiering på högst 35 milj.kr. Det nya avtalet förutsätter att bolaget även i fortsättningen skall få disponera den här lånegarantin. Utöver detta skall staten garantera rörelsekrediter på sammanlagt 70 milj.kr. Av dessa 70 miljoner avses 30 miljoner utgöra krediter att användas inom koncessionstrafiken. Återstående 40 milj.kr. avser då säkerheter för krediter som rederiet kan använda för att finansiera verksamhet utanför koncessionstrafiken. Avsikten är att dessa medel skall utnyttjas för räntabla projekt ägnade att stärka bolagets ekonomi, men vid prioriteringen skall projekt med inriktning på gotländska intressen äga förtur. Jag är övertygad om att med det här nya avtalet och med de åtgärder som tidigare har vidtagits kommer även gotlänningarna i fortsättningen att garanteras en tillfredsställande trafikförsörjning, både på godssidan och på persontransportsidan. Av detta följer att jag yrkar bifall till utskottets hemställan. När det sedan gäller vpk-reservationen med krav på ett förstatligande av Gotlandsbolaget är jag inte alls lika övertygad som Chrisopoulos om att man därigenom skulle kunna uppnå en bättre servicenivå, vilket framhålls i reservationen. Jag har själv åkt med Gotlandsfärjorna och konstaterat att det är en tillfredsställande service ombord på dem. Man skall med andra ord inte förstatliga för förstatligandets egen skull, utan först skall det finnas ett bärande skäl för en sådan åtgärd. Det finns det f. n. enligt mitt sätt att se inte i det här avseendet. Viktigt att peka på är också att ett förstatligande skulle bli väsentligt dyrare än att driva trafiken på samma sätt som nu.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana ändringar för de djurförsöksetiska nämnderna att ansökningar inte kan komma att prövas av anställda vid det sökande företaget. I varje högskoleregion finns en djurförsöksetisk nämnd med uppgift att pröva planerad användning av djur för vetenskapligt ändamål. I varje nämnd skall ingå lika många lekmän, forskare och representanter för personal som handhar försöksdjur. Närmare föreskrifter om nämndernas organisation och om handläggningen av ärenden har meddelats av lantbruksstyrelsen. I dessa föreskrivs att ansökan om etisk prövning i första hand skall prövas av en grupp om minst tre ledamöter ur nämnden, en av varje kategori. Vidare föreskrivs att en ledamot inte får delta i prövningen av ett försök i vilket han själv medverkar eller om han annars är jävig. Gruppen skall redovisa sin bedömning i skriftligt utlåtande. Kopia av utlåtandet skall utan dröjsmål översändas till nämndens övriga ledamöter och till berörd miljöoch hälsoskyddsnämnd. Sedan prövning i etiska nämnder nu pågått i ca tre år har lantbruksstyrelsen utvärderat verksamheten. Styrelsen har därvid funnit vissa brister, bl.a. av den art som Pär Granstedt påpekat. Styrelsen avser därför att snarast avhjälpa dessa brister genom vissa organisatoriska förändringar. Jag utgår från att styrelsen därvid kommer att vidta sådana åtgärder som medför att en ledamot inte kan delta i prövningen av ett försök i vilket han själv har intresse.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag tycker att svaret låter positivt. I och för sig kan man ju ifrågasätta om sammansättningen av de etiska nämnderna över huvud taget är riktig och om man inte borde stärka djurskyddsintresset. Men detta är en fråga som har tagits upp här i riksdagen motionsvägen och som vi alltså får anledning att diskutera i annat sammanhang. Oavsett nämndernas sammansättning är det naturligtvis viktigt att ingen skugga av misstanke om att obehöriga intressen påverkar nämnderna får vila över dem, dvs. att det är helt klart att det inte kan föreligga jäv i någon form. Tydligen föreligger nu enighet om att det finns brister i den tillämpning som hittills har skett. Det har alltså förekommit att ansökan om att få utföra djurförsök som kan vara plågsamma har handlagts av tremannadelegationer där två av de tre har varit anställda vid det företag som lämnat in ansökan. Jag tolkar svaret så, att man vill försöka rätta till dessa brister: Nu är den formulering som jordbruksministern har valt i sitt svar, ”att en ledamot inte kan delta i prövningen av ett försök i vilket han själv har intresse”, litet grand oklar. Därför vore det värdefullt att få ett klarläggande om hur detta skall tolkas. Det är viktigt med en strikt tolkning här, tycker jag. Det kunde därför vara bra att få höra om man får tolka uttrycket ”i vilket han själv har intresse” på det sättet att en anställd i det sökande företaget anses ha intresse, så att det då föreligger jäv.
Fru talman! Det svar som jag har lämnat avser sådana företeelser som föranledde Pär Granstedt att ställa frågan.

Fru talman! Jag tycker fortfarande att jordbruksministerns formulering inte är riktigt kristallklar. Jag tror att det vore värdefullt om jordbruksministern kunde ge oss ett besked här i kammaren. Förväntar sig jordbruksministern att de förändringar som skall ske kommer att innebära att anställda i företag som lämnat in en ansökan inte kan delta i prövningen av den ansökan?
Fru talman! Då får jag tacka. Jag tror att det är ett värdefullt klarläggande.

Fru talman! Björn Samuelson har, mot bakgrund av utsläpp av kreosot i Otterbäcksviken i Vänern, frågat mig om händelser som denna föranleder några initiativ från regeringens sida i syfte att definitivt förhindra oreglerad användning av giftmedel. Som bekämpningsmedel får användas bara sådana medel som har godkänts av produktkontrollnämnden genom registrering. Vid impregnering av träprodukter har sedan länge använts träskyddsmedel som innehåller kreosot. Enligt statens naturvårdsverk har den förorening av kreosot som konstaterats i Otterbäcksviken orsakats vid lossning av fartyg och inte av läckage från impregneringsverk. Naturvårdsverket har tagit initiativ till undersökningar som avser att klarlägga effekterna från hälsooch miljöskyddssynpunkt dels av kreosotföroreningen i Otterbäcksviken, dels av användningen över huvud taget av träskyddsmedel med kreosot. Sådana händelser som inträffat i Otterbäcksviken visar att hanteringen av kemiska ämnen och produkter behöver förbättras. Som bekant har regeringen tillsatt en kemikommission som har till uppgift att se över kemikaliekontrollen. Jag förväntar mig att kommissionen kommer att lägga fram förslag till åtgärder som motverkar hälsooch miljörisker med hanteringen av kemikalier.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Tyvärr är inte den händelse som jag har beskrivit i min fråga på något sätt unik. Den här gången var det det cancerframkallande ämnet kreosot som i stora mängder läckte ut i Vänern. Arbetare som höll på med muddring blev sjuka. Återigen upprepades historien — först när skador upptäckts ingriper ansvariga myndigheter. Till råga på allt uppdagades det också att det mycket giftiga träimpregneringsmedlet kreosot används i mycket större utsträckning än vad registerhandlingar vid produktkontrollnämnden visat. Samma sak har konstaterats i bl.a. Göteborg, där SJ av produktkontrollbyrån gjorts uppmärksamt på att dess importör inte låtit registrera stora mängder kreosot. Såvitt jag förstår är detta förfarande, dvs. att man underlåter att anmäla import eller användning av miljöfarliga varor, direkt åtalbart. Men hittills har inte ett enda fall prövats rättsligt sedan lagen om hälsooch miljöfarliga varor infördes för tio år sedan. Enligt lagen är såväl importör som användare skyldig att låta registrera hanteringens omfattning och varans innehåll. bestämmelser? Så länge som ansvariga myndigheter underlåter att tillgripa rättslig prövning och inskränker sig till snälla tillrättavisningar när överträdelser uppdagas kommer knappast giftanvändarna att skärpa sig härvidlag. På vilka andra områden i rättssystemet underlåter man att gå vidare rättsligt? Här är det uppenbart så, att man främst ser till företagens behov och inte till de skador som de genom sin hantering kan åstadkomma på människor och miljö. Fru talman! Det är hög tid att vi i Sverige verkligen skaffar oss den kontroll över kemikalieanvändningen som förutskickades i lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Som ansvarig minister kan jordbruksministern redan nu med gällande lagstiftning initiera ett mer kraftfullt agerande av dem som har att kontrollera efterlevnaden av lagen. Kan jordbruksministern här utlova några sådana initiativ vore det bra.
Fru talman! En anledning till att vi tillsatte kemikommissionen var att vi har insett att kontrollen inte i alla avseenden är som vi önskar att den borde vara. Därför har vi nu möjlighet att bl.a. få en bedömning av erfarenheterna av hur detta har fungerat under den tid vi haft denna lagstiftning. Jag är övertygad om att det är riktigt, som frågeställaren här säger, att man av och till kan få uppleva att det finns företag som inte har iakttagit föreskrifterna. Självfallet kan det ibland vara svårt att i förväg upptäcka hur de som avser att icke iaktta föreskrifterna tänker handla. Men jag medger gärna att vi behöver effektivare tillsyn och kontroll på denna punkt. Vi har aktualiserat, och diskuterar inom departementet — med anledning av de motioner som vi väckte under oppositionstiden och som ingen från dåvarande regeringars sida ville göra någonting åt — hur vi skall kunna införa någonting som vi i en motion kallade AB Svensk miljökontroll, i syfte att skaffa resurser för att bättre kunna se till att denna övervakning sker på det sätt som vi alla önskar.
Fru talman! Jag tolkar jordbruksministerns svar så att han tänker vidta åtgärder, när vi nu ser att lagen inte efterlevs. Det är ju en miljöskandal som avslöjas i riksdagen i dag, när vi får veta att bara en fjärdedel av cancerframkallande ämnen finns registrerad. Man skulle kunna säga att det bedrivs illegal handel och verksamhet med dessa ämnen. Att kemikommissionen har tillsatts är bra. Men det finns ju, som jag sade i mitt anförande, redan nu möjligheter att ha en striktare kontroll när det gäller användning av miljöfarliga kemikalier och andra varor. Jag skulle vilja se ett förfarande, där importören redan innan han fört in sina varor har gjort sin anmälan till produktkontrollnämnden. Det förfaringssättet har man i USA. Kontrollerande myndighet har då möjlighet att sätta stopp för ytterligare införsel och tillverkning, om man t.ex. anser att varan kan ersättas av en mindre miljöfarlig produkt. Lagen om hälsooch miljöfarliga varor är en stark lag, om den utnyttjas rätt. Den ger faktiskt möjlighet att ställa krav på användaren att välja alternativa ämnen och att redogöra öppet och redigt för vilka mängder som används.
Fru talman! Avsikten är att lagen skall fungera på det sättet. Låt mig slutligen få tillägga, att vi motionerade i fyra år om denna kemikommission, och vi hade kanske varit en bra bit på väg när det gäller den här frågan om vi tidigare hade fått gehör för vår uppfattning om angelägenheten av att få denna genomlysning av förhållandena beträffande kemikaliehanteringen. Nu får vi jobba på med denna utredning, som har fått så kort utredningstid som möjligt, och jag hoppas att vi mycket snart skall kunna dra slutsatser av dess arbete.
Fru talman! I dag finns det i riksdagen en grogrund för att gå igenom de förslag som jag vet att socialdemokratin har väckt motionsvägen under oppositionstiden. Det fanns motsvarande motioner även från vpk:s sida. Jag har tidigare sagt att jag tycker att kemikommissionen har en viktig uppgift att fylla. Men jag vill återkomma till att det i dag finns möjlighet att öka kontrollen — och ha en bra koll på hur hanteringen med giftiga ämnen, som kreosot, går till i Sverige. Det är skrämmande och upprörande att enbart en fjärdedel av den totala mängden ämnen som cirklar runt och används i Sverige finns registrerad hos produktkontrollnämnden.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder som under senare tid har vidtagits eller planerats för att stärka och befästa försvarsviljan hos de värnpliktiga och vilka åtgärder som jag avser vidta för att stävja tendenser av den art som framförs i en viss tidningsartikel. Den artikel som föranlett Göthe Knutsons frågor återfinns i tidskriften ETC/CIVIL nr 19 år 1983, där det under rubriken ”Smit från lumpen” lämnas ett antal konkreta tips om hur man skall bete sig för att bli frikallad från värnpliktstjänstgöring. Låt mig inledningsvis konstatera att det knappast kan ha undgått någon med intresse för försvarsfrågor att försvarsviljan i Sverige sedan en längre tid är hög, inte minst hos våra värnpliktiga. Den svenska befolkningen anser uppenbarligen att vårt samhälle är värt att försvara. En hög försvarsvilja hos våra värnpliktiga uppnås främst genom att ge dem en bra utbildning, utrusta dem med bra materiel och lämna en objektiv information i säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågor. Åtgärder som syftar till förbättringar i dessa avseenden pågår ständigt. Jag har läst artikeln och konstaterar för min del att den inte förtjänar någon ytterligare uppmärksamhet.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Låt mig precis som försvarsministern konstatera att försvarsviljan i vårt land f. n. är hög. Det skall vi naturligtvis vara mycket glada över. Men försvarsviljan måste hela tiden hållas under uppmärksamhet.

Jag vill, fru talman, fråga försvarsministern om han nu vill ta vara på tillfället att ge ytterligare synpunkter på hur försvarsviljan kan hållas ständigt levande. Även om ungefär 90 96 av befolkningen i dag anser att vi skall ha en allmän värnplikt och sluter upp bakom den, är det ytterligt angeläget att man ute i skolorna informerar om försvaret, om säkerhetspolitiken och dess målsättningar. Fru talman! Jag tycker att det finns anledning att kommentera den artikel jag åberopat, även om försvarsministern väljer att ”ligga lågt”. Låt mig erinra om att jag anmält artikeln till justitiekanslern, som ju har att vaka över tryckfriheten. 7 kap. i tryckfrihetsförordningen handlar om tryckfrihetsbrott, och i 4 § 6 p. anges vad som avses med otillåtet yttrande i tryckt skrift och vad som anses såsom straffbar framställning. I 7 kap. 4§ 6p. tryckfrihetsförordningen anges: ”uppvigling, varigenom någon söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet”. Denna brottsparagraf stämmer såvitt jag kan se väl in på innehållet i artikeln ”18 sätt att smita från värnplikten”. Där uppmanar man ju bl.a. till ohörsamhet. Jag vill fråga försvarsministern om han ändå inte har några synpunkter på artikelns innehåll. Det är en artikel som jag måste beteckna som föraktlig.

Fru talman! Jag ber att få meddela att Ingrid Sundbergs interpellation nr 51 om åtgärder mot handelshinder gentemot u-länderna på grund av utlandsresor inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med interpellanten om att interpellationen skall besvaras den 24 januari nästa år.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att upprätthålla oljeembargot mot Sydafrika. Den svenska regeringen strävar sedan länge efter att få till stånd bindande ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. I FN:s generalförsamling har Sverige aktivt verkat för detta genom att ta initiativ till och understödja uppmaningar till säkerhetsrådet att vidta sanktioner av olika slag mot Sydafrika. Endast säkerhetsrådet har den stadgeenliga kompetensen att fatta sanktionsbeslut som är bindande för alla medlemsstater, inkl. Sydafrikas stora handelspartners, och som därför har utsikt att bli effektiva. När ett land vidtar åtgärder till följd av ett beslut i säkerhetsrådet kan landet inte komma i konflikt med våra internationella förpliktelser, t.ex. enligt GATT. Vad gäller frågan om ett oljeembargo mot Sydafrika har ännu inget beslut fattats i säkerhetsrådet. FN:s generalförsamling antog förra året med bl.a. svenskt stöd en resolution vari man stöder den oljebojkott mot Sydafrika som flertalet oljeproducerande och oljeexporterande länder vidtagit och upprepar att ett beslut om oljeembargo i säkerhetsrådet bör eftersträvas. Vidare uppdrogs åt en expertgrupp att bl.a. förbereda en internationell konferens med de oljeexporterande och oljeproducerande länderna. Något datum för konferensen har ännu inte bestämts. I detta sammanhang vill jag framhålla att vi med statliga medel i flera år givit bidrag till en studie som utförs av en holländsk studiegrupp angående oljetillförseln till Sydafrika. Detta är ett uttryck för den vikt Sverige lägger vid denna fråga. Sverige kommer att fortsätta att aktivt verka för att säkerhetsrådet beslutar om sanktionsåtgärder mot Sydafrika samt i övrigt stödja FN:s och andra organisationers arbete inom detta område i syfte att påvisa behovet av effektiva oljesanktioner. Detta sker i linje med regeringens övertygelse att det är nödvändigt att utsätta Sydafrika för ett kraftigt ökat internationellt tryck för att förhindra att det förnedrande apartheidsystemet i Sydafrika skördar ytterligare offer inne i Sydafrika och att detta hot mot internationell fred avlägsnas. Enligt vad jag erfarit från Zenit Shipping AB har ingen skeppning av olja till Sydafrika med de i olika sammanhang omnämnda fartygen Athene, Adna eller Regina förekommit under den tid företaget varit engagerat i dessa. Zenit Shipping AB har varit delägare i Athene sedan 1979. Med början i maj 1982 övertog Zenit vissa fordringar avseende Adna och Regina som Uddevallavarvet hade på utländska bolag. Enligt uppgift anlöpte Adna och Regina sydafrikanska hamnar och lossade olja där före Zenits engagemang. Ansvaret för befraktningen vid denna tidpunkt låg, enligt vad jag upplysts om från Uddevallavarvets ägare, Svenska Varv AB, hos ett utländskt rederi.

Fru talman! Jag tackar utrikeshandelsministern för svaret på min fråga. Jag kan till att börja med konstatera att de inledande styckena i svaret utgör en glädjande deklaration från regeringen, att man fortfarande vidhåller och driver denna ståndpunkt — något annat var inte att förvänta. Det intressanta är emellertid själva sakfrågan när det gäller de här tre fartygen som numera ägs, åtminstone delvis, av Zenit Shipping AB. Varken Zenit Shipping AB, Svenska Varv AB eller regeringen kan göras ansvariga för de fartyg som förvärvades av Zenit i maj 1982. Men det tredje fartyget, Athene, förvärvade Zenit delägarskap i 1979. Det finns några intressanta uppgifter om detta fartyg som jag skulle vilja ha litet mera klarläggande besked om. Man har nämligen ganska klara bevis på att Athene i maj 1982 har levererat olja i Durban. Svenska Varv har inte kunnat ge någon fullständig och täckande förklaring till vem som har haft tankern under hyra— om det har varit t.ex. det västtyska bolaget Marimpex, vilket är ökänt sedan tidigare för att ha levererat olja till Sydafrika — under den tid, efter 1979, som Zenit har haft delägarskap i Athene. Jag skulle gärna vilja ha några ytterligare förklaringar till hur det förhåller sig med den här oljeleveransen till Durban i maj 1982. Om det förhåller sig som jag tror, antar jag att detta strider ganska kraftigt mot vad som har sagts i de inledande avsnitten i frågesvaret — vilket jag anser vara en tillfredsställande deklaration. Men frågan kvarstår: Vad lossade Athene i Durban i maj 1982?

Fru talman! Det är naturligtvis mycket svårt att motsäga utrikeshandelsminister Hellström när han säger att fartyget har varit i hamnen i Sydafrika enbart för att ta ombord en mekaniker. Den saken får vi kontrollera ytterligare, eftersom uppgift står mot uppgift. Fartyget har anlöpt hamnen i Sydafrika i maj 1982 — så långt är det klart. Om fartyget bara har tagit ombord en mekaniker eller om det samtidigt har lossat olja får vi undersöka ytterligare.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag kan garantera att de eldrör som Bofors har fått tillstånd att leverera till USA:s s.k. DIVAD Nr 37 projekt inte kommer att användas i den insatsstyrka som byggts upp av z Torsdagen den jordanska förband för insats i Västasien.

Som jag tidigare framhållit i kammaren är DIVAD-systemet avsett för försvar av amerikanska tunga armédivisioner mot luftanfall på låg höjd. Systemet består av pjäsenheter med en vikt på 60 ton. Vapnet är för tungt och skrymmande för att passa in i snabba, lättrörliga förband. Tillstånd för export av Boforstillverkade komponenter till DIVAD systemet har meddelats utifrån förutsättningen att materielen skall ingå i den amerikanska försvarsmakten och att den inte vidareexporteras.

Fru talman! Jag tackar utrikeshandelsministern också för svaret på den här frågan. Men jag vill beteckna det som struntprat. Det här har vi haft uppe många gånger tidigare. Här talar utrikeshandelsministern nu verkligen som regeringens representant för en sjuk sak. Det är en hel del felaktiga sakuppgifter i svaret som Mats Hellström som utrikeshandelsminister har lämnat också tidigare och som inte blir bättre genom att de upprepas. Jag har naturligtvis också läst om det här med dementier från den jordanska regeringen. Det är klart att dylika dementier alltid kommer att göras i sådana här fall. Men vad vi vet är att RDF-systemet har upprättats i USA och att man genomfört stora övningar i Egypten, med omfattande luftlandsättningar av tunga förband. I det sammanhanget vill jag gå in på vad statsrådet säger i sitt svar om RDF, att det skulle röra sig om snabba och lättrörliga förband. Jag tycker att utrikeshandelsministern skall be sina rådgivare att inte komma med sådana här uppgifter. Även om vapnet skall förflyttas från kontinent till kontinent är det ju inte fråga om något slags jägarstyrka. I vapenarsenalen ingår artilleripjäser, stridsvagnar — över huvud taget allt vad en modern armédivision kan ställa upp — och naturligtvis också luftvärnssystem, som vi vet kommer att bestå av DIVAD-systemet, eftersom USA skall byta ut alla sina gamla luftvärnssystem mot DIVAD på armé och marinsidan och kanske också på flygsidan i den mån det kan bli aktuellt. Utrikeshandelsministern hävdar som sagt att det är fråga om snabba och lättrörliga förband, för vilka det skulle vara omöjligt att transportera laster på 60 ton. Vad är det för 60 ton som utrikeshandelsministern talar om när det gäller DIVAD? Det är naturligtvis hela systemet med dragfordon, pjäser och 13 annat. Det går att dela upp systemet. 60 ton är ju ingenting för ett modernt transportflygplan. Det finns stridsvagnar som väger betydligt mer än 60 ton och som transporteras alldeles utmärkt med amerikanska transportflygplan. Så lämna de här dåraktiga och dåliga uppgifterna åt sidan, Mats Hellström. Försök inte slingra er undan att ni har sålt DIVAD-systemet till USA och att det används av amerikanska stridskrafter över hela världen, vilket min fråga handlade om. Sedan tycker jag att vi kan lämna åsido vår svenska vokabulär när vi talar om stormakter som USA. Jag tycker inte att vi skall tala om den amerikanska försvarsmakten e. d. Det är inte lämpligt att använda svenska begrepp när vi talar om supermakter som USA. Detta land använder sina förband med DIVAD-system, och däri ingår Bofors eldrör, över hela jorden vid RDF insatser, vid stridshandlingar i Libanon och nu senast vid invasionen i Grenada. Mats Hellström har inga som helst garantier för att DIVAD systemet inte ingår i alla dessa operationer. Därför är det ett brott mot de svenska vapenexportbestämmelserna och lagen som ni på nytt har begått.
Fru talman! Jag svarade på den fråga som Oswald Söderqvist ställt. I tidigare debatter har jag försökt att tillrättalägga hans felaktiga uppgifter om DIVAD-systemet, men jag får vid det här tillfället försöka göra det igen. Det står i svaret att vapnet är för tungt, 60 ton, och skrymmande för att passa in i snabba och lättrörliga förband. Det är troligen också därför som den amerikanska armén håller på att överväga ett annat system än DIVAD för de snabba och lättrörliga förbanden. Konstigare än så är det inte, Oswald Söderqvist. Jag har ju nyss gjort uttalandet att exporten av Bofors eldrör till USA sker under förutsättningen att de inte vidareexporteras. Självfallet har jag när jag säger detta skäl att utgå från att USA:s regering respekterar de svenska vapenexportbestämmelserna.
Fru talman! Den senaste delen av statsrådets inlägg var fullständigt ointressant, för USA köper antagligen inte svensk krigsmateriel av hög klass för att reexportera den. Det gäller kanske små länder men inte USA, så det kan vi glömma direkt. Det intressanta är att den som kommer med felaktiga uppgifter inte är jag utan Mats Hellström, något som jag övertygande bevisade förut och som Mats Hellström inte har sagt någonting emot. Jag påstår således att 60 ton inte är någon märkvärdig transportkapacitet när det gäller modernt flyg. Den kapaciteten har såväl USA och Sovjetunionen som andra. Det är alltså dumt och felaktigt att tala om lättrörliga förband när det handlar om Rapid Deployment Force. Där ingår allt som en modern armédivision har — luftvärnspjäser, stridsvagnar osv. — och vikten kan mycket väl vara 60 ton och mer. Jag påstår att det är en rent felaktig uppgift i svaret. Ett statsråd borde inte stiga upp gång på gång och framföra sådana uppgifter, när vi vet att de är osanna. Det förbättrar inte min aktning för Mats Hellströms agerande i vapenexportfrågor, särskilt med tanke på vad Mats Hellström har sagt i oppositionsställning. Det han nu säger passar bra in i det mönster som tidigare borgerliga handelsministrar, t.ex. Staffan Burenstam Linder, har resonerat efter här i kammaren. Men på den tiden befann sig Mats Hellström på den andra sidan, dvs. på samma sida som jag.
Fru talman! Jag hade inte tänkt att gå upp i debatt ytterligare, eftersom jag har besvarat Oswald Söderqvists fråga och han nu går in på helt andra frågor — och gör det på ett för honom själv generande sätt. Låt i stället verkligheten tala, Oswald Söderqvist! Jag vill dementera vad Oswald Söderqvist tidigare sade. Det står i svaret: ”Vapnet är för tungt och skrymmande för att passa in i snabba, lättrörliga förband.” Det torde vara därför som den amerikanska armén utvecklar andra system för dessa förband. Låt verkligheten tala, Oswald Söderqvist!
Fru talman! Om det är någon som skall vara generad är det Mats Hellström och inte jag. Men vi kan lämna det därhän — personliga omständigheter är i det här fallet ointressanta. Vad som står i svaret påstår jag alltså vara fel. Det som sägs om DIVAD-systemet är ett nytt påstående av Mats Hellström som vi varken har sett eller hört förut eller fått några bevis för. Vad som kvarstår är att Bofors har fått order på DIVAD, en modernisering av USA:s luftvärnssystem, och att exporten har godkänts av borgerliga regeringar samt av den socialdemokratiska regeringen. Denna vapenexport är alltså enligt regeringen fullt förenlig med bestämmelserna i den svenska lagen, vilket är ett oerhört påstående. Allt vad USA gör och har gjort innebär att USA är klart diskriminerat när det gäller att få köpa svenska vapen — om vi skall följa svensk lag. Men den saken vill inte Mats Hellström diskutera. Han anser inte att USA är i konflikt. Han anser inte att landet riskerar att komma i konflikt. Han anser att USA:s armé är en försvarsmakt, som Sverige mycket väl kan sälja s.k. defensiva vapen till. Allt detta talar för sig självt. Jag tycker att det är en moralisk-politisk bankrutt som vi har fått uppleva här i kammaren i dag.

Fru talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att gällande bestämmelser ändras så att det blir möjligt att vid vårdinrättningar spela in TV-program för att visa dem för patienter vid för dessa lämpliga tidpunkter. Rätten att spela in TV-program på videogram berör vissa centrala regler i upphovsrättslagen . Det är också många rättighetshavare som har intressen i sammanhanget. För att ett program skall få spelas in på videogram krävs samtycke från såväl de egentliga upphovsmännen, t.ex. författare och kompositörer, som utövande konstnärer, exempelvis skådespelare och musiker. Även TV företagets samtycke behövs för inspelning. Upphovsrättslagen innehåller emellertid vissa inskränkningar i dessa rättigheter. Av betydelse i detta sammanhang är regeln om enskilt bruk. Den tillåter att enstaka exemplar av ett verk, exempelvis ett TV-program, får framställas för enskilt bruk. Sådana exemplar får inte användas för annat ändamål än just enskilt bruk. Innebörden av detta är att man får göra en videokopia av ett TV-program, men kopian får användas endast inom den närmaste familjeoch vänkretsen. Vad man får göra inom ramen för enskilt bruk kan emellertid inte anges noggrant. En patient på ett sjukhus får förstås spela in TV-programmet och se det själv. Han får visa det för några medpatienter, men inte för hela avdelningen. Det är också tillåtet för patienten att ta någon annan till hjälp vid inspelningen. Sjukhusets personal kan dock inte på eget initiativ, som ett led i institutionens arbete, spela in och spela upp TV-program. Rätten att spela in för enskilt bruk kan nämligen inte tillkomma en institution utan bara en enskild fysisk person. Upphovsrättsutredningen har i dagarna gett ut betänkandet Översyn av upphovsrättslagen 2 . I betänkandet behandlas just frågor om enskilt bruk, främst mot bakgrund av att den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att lätt och i stor omfattning framställa exemplar av upphovsrättsligt skyddade verk. Just de problem som föranlett frågan, nämligen möjligheterna för myndigheter, institutioner av olika slag eller företag att i mera organiserade former framställa exemplar av verk behandlas dock inte. Enligt vad jag fått veta arbetar man dock just nu med dessa problem. De kommer att behandlas i utredningens nästa betänkande. Frågor av det aktuella slaget kan också lösas avtalsvägen. Här är problemet många gånger att antalet rättighetshavare är mycket stort, och att TV-företaget ofta inte självt har de rättigheter som behövs för att kunna medge bandning. Under året har emellertid flera avtal träffats om olika former av utnyttjande av företagets program. Enligt vad jag fått veta pågår f. n. förhandlingar som, om de går i lås, kommer att göra det möjligt för Sveriges Television AB att för vissa fall överlåta bandningsrätt till programmen. För egen del anser jag det vara självklart att TV-programmen måste kunna göras tillgängliga för dem som av olika anledningar inte har möjlighet att se dem på ordinarie tider. I den mån en sådan lösning kräver åtgärder från regeringens sida är jag beredd att medverka till sådana.
Fru talman! Jag har i min fråga gett några konkreta exempel på vad som är bakgrunden till att jag framställt frågan. Ett av dem gäller Borlänge sjukhus. En Lionsklubb samlade på olika sätt in medel och köpte ett par videoapparater, som skänktes till vårdinrättningarna. Man har på grund av oklarheten i gällande bestämmelser inte vågat använda dessa apparater för det ändamål som de egentligen var tänkta för, dvs. att spela in kvällsprogram för visning på läglig tid för patienterna. Jag har, herr statsråd, i mycket få av de fall där jag tagit initiativ i riksdagen fått så många reaktioner som jag erhållit efter det att jag har väckt denna fråga. Jag har fått många exempel liknande det som förekommit i Borlänge. Det råder en stor ovisshet på det här området.

Bengt Göransson säger att det är tillåtet för patienter att ta någon annan till hjälp för inspelningen. Jag vill ställa en rak fråga till statsrådet: Om några patienter på en avdelning ber vårdpersonalen att spela in t.ex. programmet Gäster med gester eller Kjell Lönnås sångprogram en kväll, så att de får se programmet nästa dag, är detta lagligt eller är det icke tillåtligt?

Fru talman! Om en eller flera patienter ber personal på en vårdinrättning att spela in ett program för visning vid senare tillfälle, kan jag inte se några lagliga hinder för det. Men samtidigt som det är frestande att säga att vi med hänvisning till licensbetalande och annat skall ha rätt att spela in program som visas på TV, finns det all anledning att respektera de ganska svåra upphovsrättsliga problem som vi här har att göra med. Jag kan alltså mycket väl tänka mig att man, mot bakgrund av ett generellt uttalande om att det skall vara tillåtet att göra inspelningar på vårdinrättningar, i nästa skede får landsting eller kommuner som konstaterar att de av rationella skäl vill göra sådana inspelningar centralt för att lägga upp någon form av bank med program, som ställs till förfogande. I det ögonblicket har man naturligtvis kommit i konflikt med de upphovsrättsliga regler som gäller och som jag tycker bör gälla. Jag ser alltså ingen anledning att medverka till en lösning som åsidosätter upphovsmännens rätt till de verk som de är upphovsmän till. Men jag tycker att det är viktigt att man hanterar denna fråga praktiskt på olika vårdinrättningar. Det är viktigt att förhandlingarna påskyndas om sådana avtal som kan möjliggöra att man, om så önskas, kan tillgodose de krav som finns genom en central inspelningsservice. Jag är angelägen om att sådana avtal kommer till stånd, men jag tror inte att vi skall försöka lösa avtalsproblemen genom att lagstifta bort dem. Det skulle inte vara bra för någon part.

Fru talman! Statsrådets inlägg visar på nytt att också han anser att det är fråga om en balansgång. Hur svårt skall det inte då vara för vårdpersonalen vid en inrättning att avgöra vad som är lagligt och vad som är förbjudet? Bland de reaktioner jag har fått har jag fått ett brev med ett direkt tips: Ge Lions rådet att skänka videoapparaten till en enskild patient på sjukhuset. Sedan kan den patienten vid tillfrisknandet vidareskänka apparaten till ytterligare en patient. Då blir det möjligt att spela in program på TV och bjuda in medpatienter på rummet att titta på videofilmen. — Detta visar hur orimliga gällande bestämmelser är! Den här frågan har också diskuterats i olika landsting under hösten. Bl. a. har man i Kopparbergs läns landsting — med anledning av det fall i Borlänge som jag tog upp som ett första exempel — fått ett interpellationssvar från en partibroder till statsrådet Göransson, landstingsrådet Ture Berg, som helt delar interpellantens synpunkter och säger att man måste göra något åt det hela. Jag kommer därför att aktualisera frågan hos Landstingsförbundet, säger han, för en som jag hoppas positiv lösning. Det finns således en fullständigt klar opinion för att klarhet skall vinnas på dessa punkter. Statsrådet säger här att han skall medverka till en lösning, om det krävs. Jag vill då fråga statsrådet än en gång: Kan statsrådet ge besked om när man kan få en lösning, så att vårdpersonal på alla vårdinrättningar — ålderdomshem, långvårdsinrättningar, servicehus och liknande — får klarhet i en fråga som de dagligen möter?
Fru talman! Jag föreställer mig att de här problemen är något större för dem som i olika beslutsförsamlingar diskuterar problemet än för dem som befinner sig ute på olika sjukhus och vårdinrättningar och tittar på program. Det är det första som det är viktigt att slå fast. Vi har när det gäller den här typen av verksamheter på musikområdet funnit en form som är tillfredsställande för upphovsmännen. Jag syftar på STIM-organisationen, som också för den som återger och använder musik torde kunna vara tillfredsställande. Vi har alltså där nått mycket långt med en avtalsreglering. Min förhoppning är — och jag styrks i den om landstingsrådet Ture Berg vill nalkas Landstingsförbundet — att man genom avtalsöverenskommelser skall kunna tillgodose både patientens önskan om att se TV-programmet och upphovsmannens berättigade krav på att få ersättning för det som är hans verk.
Fru talman! Något besked om tid får jag tydligen inte av statsrådet Göransson. Behållningen av debatten är de sista raderna i statsrådets svar, där han pekar på de här problemen och säger att han är villig att medverka till en lösning. Jag delar statsrådets uppfattning att det är problem, inte minst på den nivå där statsrådet befinner sig. Men om det är problem finns det ju så mycket större skäl att försöka komma fram till en lösning. Jag säger för tredje gången att det är viktigt att vårdpersonalen som möter de här problemen får klara besked från myndigheternas sida.